Herr talman! Per Stenmarck har frågat justitieministern vilka initiativ hon är beredd att ta för att enskilda människor som frias i en skatteprocess inte skall behöva stå för sina rättegångskostnader. Interpellationen har överlämnats till mig. Inom regeringskansliet bereds för närvarande ett betänkande från skatteförenklingskommittén i det här ämnet. Strävan är att regeringen under våren skall kunna förelägga riksdagen ett lagförslag som skall göra det möjligt att under vissa förutsättningar ersätta den enskilde för kostnader som han ådragit sig för att ta till vara sin rätt i en tvist om sin beskattning.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

Den gången var det 17 Det svar som jag fick den gången och det som jag fått i dag har vissa likheter. Båda statsråden uttrycker förståelse för problemet. Ingen av dem är beredd att uttala att det skall vara en princip att den som vinner en skatteprocess alltid skall få sina processkostnader täckta. Både finansministern och den dåvarande justitieministern hänvisar till det arbete som bedrivs inom skatteförenklingskommittén. Och båda säger sig ha för avsikt att göra någonting åt problemet. Sten Wickbom förklarade att kommittén skulle vara klar med sitt arbete hösten 1986 och att regeringen därefter, som han sade, skulle ta ställning till vad som bör göras i frågan. I dag säger finansministern: ”Strävan är att regeringen under våren skall kunna förelägga riksdagen ett lagförslag — — =.” Det kommer ofta rapporter om enskilda människor som drivit skatteprocesser mot staten. En del av dessa människor har vunnit sina processer, men det har ofta skett till ett mycket högt pris. Den enskilde tvingas nämligen alltid att stå för sina processkostnader, oavsett domstolens utslag. Den princip som jag menar borde gälla är att en enskild som segrar i en skatteprocess inte skall drabbas av några kostnader. I annat fall riskerar vi en situation där staten segrar, inte av juridiska skäl utan därför att den enskilde inte har råd att få rätt. Vi kan ofta via massmedia nu följa enskilda ensamföretagares kamp för att hävda sin rätt. Ofta lyckas de, men det återstår ändå ett antal obesvarade frågor. Hade de haft någon som helst möjlighet att ens försöka, om inte välvilligt inställda organisationer hade stått för stora delar av deras processkostnader? Finns det andra människor i likartade situationer som inte kan få samma stöd och som därför tvingas avstå från att hävda sin rätt? Säkert är det så. Alla kan ju inte mobilisera stöd från olika småföretagarorganisationer — och det borde i rimlighetens namn inte heller behövas. Skatteförenklingskommitténs förslag på detta område innehåller som jag ser det ett antal brister. En sådan är att det i förslaget sägs att man skall öppna en möjlighet för enskilda att få ersättning i ärenden om skatter. Men — märk väl! — huvudregeln skall fortfarande vara att den enskilde själv skall ansvara för sina kostnader. Ersättning till den enskilde skall utges endast undantagsvis, exempelvis om de åsamkade kostnaderna är högre än vad som kan anses skäligt. En annan nackdel är att ersättningsfrågorna skall prövas först efter det att målet har avgjorts och dom följaktligen har avkunnats. Eftersom det inte är någon omöjlighet att handläggningen av ett sådant här ärende varar i uppemot fem år kan det komma att kosta den enskilde stora summor pengar. Advokaten lär inte dröja så länge med sin faktura. Detta löses inte av skatteförenklingskommitténs förslag. 1. I interpellationssvaret sägs att ”vissa förutsättningar” skall vara uppfyllda för att den enskilde skall få ersättning. Vilka förutsättningar är det som då kommer att gälla? 2. Kommer skatteförenklingskommitténs förslag i denna del att vara Prot. 1987/88:49 avgörande för regeringens proposition? 12 januari 1988
Herr talman! Finansministern har i sitt svar på Per Stenmarcks interpellation sagt att regeringen under våren skall kunna förelägga riksdagen ett lagförslag, som skall göra det möjligt att under vissa förutsättningar ersätta den enskilde för kostnader som han ådragit sig i en skatteprocess. Det är utmärkt, men om detta förslag bygger på skatteförenklingskommitténs förslag är det inte bra. I praktiken innebär det förslaget att det endast i rena undantagsfall skall utgå ersättning. Det är i och för sig ett steg i rätt riktning, men förslaget verkar mera vara en möjlighet att ge ersättning i de mest komprometterande fallen än en allvarlig ansträngning att ge de skattskyldiga en lagenlig rätt till ersättning då de kämpat i åratal för att få sin materiella rätt tillgodosedd. Om vi tittar på hur taxeringsprocessen i dag fungerar, finner vi att domstolen dömer på det material som taxeringsintendenten resp. den skattskyldige har tillfört. Av tabell 15 b i domstolsverkets rapport 1984:8 framgår att man hos de undersökta länsrätterna endast i2 Zoo av målen företog åtgärder ex officio, alltså tog egna initiativ. Man kan alltså konstatera att det inte företas några åtgärder ex officio mer än i rena undantagsfall. För att en sådan process skall bli något så när rättssäker är det viktigt att båda parterna i processen är jämnstarka och att båda parter har möjlighet och förmåga att ge en korrekt juridisk belysning åt sin uppfattning. Om den ena parten är i underläge kan hans rätt mycket lätt bli åsidosatt, utan att det beror på någons ovilja. Taxeringsintendenten är part i målet, och eftersom taxeringsintendenten är den skattskyldiges motpart och domaren vanligen bara dömer på vad parterna har tillfört målet, är det således den skattskyldiges uppgift att förebringa bevisning och genomföra den rättsliga argumentationen för sin ståndpunkt. De flesta skattskyldiga är i dessa situationer i ett ohjälpligt underläge. Det allmännas representant är en sakkunnig jurist, van att föra skatteprocesser, medan den skattskyldige kanske t.o.m. saknar kunskaper om vad det står i lagen i den omtvistade frågan och än mindre har kännedom om rättspraxis. För att den skattskyldige skall kunna komma upp på samma nivå som taxeringsintendenten måste en sådan person helt enkelt ha tillgång till en jurist som är kunnig i skatterätt. Först när två jämnstarka motparter möts är rättssäkerheten tillgodosedd i en process, där domstolen dömer utifrån det material som färdigt presenteras i rätten. Det här sakförhållandet som jag har försökt att beskriva bekräftas också av den debatt som fördes under 1986 angående den misstänktes rätt till offentlig försvarare i brottmålsprocessen, där bl.a. domare framfört att det var mycket enklare, och framför allt säkrare, att döma när den misstänkte hade en jurist vid sin sida. Enligt mitt och folkpartiets synsätt behöver alltså den skattskyldige ha tillgång till juridisk sakkunskap för att rättssäkerheten skall vara tillgodosedd 19 på den här punkten. Frågan är då vem som skall bekosta den hjälpen åt den skattskyldige. De skattskyldiga deklarerar sina inkomster på heder och samvete. Detta sker dessutom under straffansvar. Deklarationen bör därför äga vitsord, om man inte kan visa på något skäl däremot. Jag vill ge ett exempel: Granskaren anser att deklarationen är bristfällig och att inkomsterna därför tillförlitligen inte kan beräknas. Granskaren skönstaxerar den skattskyldige med t.ex. 100 000 kr. Eller också beviljar granskaren inte ett avdrag. Antag att den här bedömningen är felaktig juridiskt sett. Den skattskyldige som inte ens vet vad skönstaxering innebär och än mindre vet hur man försvarar sig mot en sådan åtgärd anlitar ett ombud. Ombudet, en jurist, kan efter viss utredning konstatera att bedömningen är felaktig. Han begär omprövning. Utan att behöva gå vidare till domstol får den skattskyldige rätt. Det har kostat den skattskyldige en hel del besvär samt arvode till sitt ombud för att få sin lagenliga rätt. Hade granskaren handlat korrekt, skulle den skattskyldige ha undgått den här kostnaden. Frågan är nu: Vem skall betala förfarandet? Enligt nuvarande ordning skall den skattskyldige stå för kostnaderna. Motivet för denna ordning är att skattemyndigheterna och domstolarna lyder under den s.k. officialprincipen och därför har att även tillgodose den skattskyldiges intressen. Men som jag redan tidigare har redovisat fungerar skatteprocessen i dag inte på det sättet. Förutom att domstolarna inte längre fungerar så, att de ex officio tar in nya uppgifter, har också skattereglerna blivit krångligare och mera svårtillgängliga. Detta i sin tur talar för att det behövs skattejurister för att den skattskyldige skall kunna ta till vara sin rätt. Taxeringsprocessen kan utan vidare jämföras med processen i brottmål. Taxeringsintendentens roll innehas där av åklagaren, och domstolen skall även där ex officio bevaka den enskildes rätt. Ändå anses det numera vara nästan självklart att den enskilde skall ha möjlighet till biträde av försvar i en brottmålsprocess. Mot bakgrund av vad jag här har sagt skulle jag vilja fråga: Tror finansministern verkligen att skattskyldiga i Sverige kan våra skattelagar så bra att de är kapabla att själva föra sin talan i skattemål?
Herr talman! Hade jag haft svaren färdiga på Per Stenmarcks frågor, skulle dessa svar ha redovisats i interpellationssvaret. Till Britta Bjelle vill jag säga att jag delar hennes uppfattning att vi har ett krångligt och svårtillgängligt skattesystem, som förvisso inte ens till fullo behärskas av riksdagens ledamöter — lika litet som regeringens ledamöter i alla avseenden behärskar det. I övrigt, herr talman, har jag med stort intresse lyssnat till inläggen i denna debatt.
Herr talman! Finansministerns uttalande nu visar med stor önskvärd tydlighet att det verkligen är så, att den enskilde som skall driva en skatteprocess i normalfallet behöver all den hjälp som han eller hon kan få. Därför är det rimligt att man inför ett system, som innebär att den enskilde kan täcka dessa kostnader. Som Britta Bjelle uttryckte det här är det viktigt att båda parter är jämställda. Så är det inte i dag. Det är just mot den bakgrunden som vi är många i olika partier som föreslår diverse åtgärder. Den enskilde kanii en skatteprocess riskera att hamna i en mycket besvärlig situation. Om t.ex. en taxeringsnämnd vägrar att bevilja ett avdrag, debiteras skatten med detsamma även om ärendet förs vidare till länsrätten. Det kan röra sig om stora belopp och långa handläggningstider. Enligt tillgänglig statistik är normal handläggningstid i länsrätten 18-19 månader, och därefter bör den enskilde också ha en rimlig möjlighet att driva ärendet vidare i högre instans. Under hela denna tid har staten tagit hand om pengarna, och enbart detta kan göra att det blir omöjligt för den enskilde att driva en process. Han har helt enkelt inte råd att bevisa sin rätt, och det kan inte vara rimligt. Det finns i och för sig möjlighet att få anstånd, men då krävs det antingen att taxeringsintendenten, dvs. motparten, godkänner detta eller att det ställs en garanti, t.ex. att man pantsätter sitt hus, lånar pengar på bank eller liknande, och det är inte alltid det lättaste. Jag upprepar vad jag sade i mitt inledningsanförande: Alla har inte tillgång till välvilligt inställda organisationer som är beredda att täcka deras kostnader. Därför borde det vara en huvudregel och inte enbart ett undantag att processkostnaderna täcks när målet avgörs till den enskildes fördel. Det borde vara en allmänt accepterad princip. Jag hoppas att den kommer att ligga till grund för regeringens fortsatta arbete när det gäller att få fram en proposition i ärendet.
Herr talman! Förenklingskommitténs förslag är alldeles för begränsat för att den enskildes behov då det gäller skatteprocessen skall tillgodoses. Den enskilde har en svag ställning, och om den skall kunna stärkas måste man gå längre än vad förenklingskommittén har gjort. Eftersom reglerna är krångliga och alla vill skapa tilltro till skattesystemet, måste den enskilde vara säker på att han verkligen betalar rätt skatt och att han, om det blir något fel, kan få den juridiska hjälp som behövs för att det skall rättas till. Den enskilde kanske inte tycker om skatter, men på detta sätt kan han åtminstone tycka att det är ett rättvist system.

Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig om jag är beredd att vidta snara åtgärder, som innebär ett frisläppande av investeringsfonderna för investeringar i maskiner och inventarier. Låt mig först säga att jag är helt överens med Göte Jonsson om att en hög investeringsnivå inom industrin är nödvändig för att uppnå en tillräcklig industriell produktionskapacitet och teknisk förnyelse. Industriinvesteringarna har vuxit väsentligt under de senaste fem åren. Enligt konjunkturinstitutet beräknas industrins investeringar ha legat nära 60 26 högre 1987 än bottenåret 1982. I år väntas de öka ytterligare. Industriinvesteringarna är därmed tillbaka på samma nivå som under åren 1974-1976, innan det stora raset började. Bakom denna förbättring ligger framför allt den goda konkurrenskraft och lönsamhet som svensk industri har haft under en följd av år. Det är mot den allmänna bakgrunden vi skall betrakta användningen av investeringsfonderna. Sedan 1985 gäller att de allmänna investeringsfonderna är frisläppta för maskininvesteringar endast inom stödområdena. Vidare har nyligen beslutats om ett frisläpp över hela landet för investeringar som avser att åstadkomma en bättre miljö. Investeringsfondernas roll är att i första hand vara ett konjunkturutjämnande instrument. Fondfrisläpp bör därför övervägas först då det finns indikationer på en konjunkturavmattning. Den svenska ekonomin har den senaste tiden snarast visat tecken på överhettning. Industrins resursutnyttjande är utomordentligt högt. På stora delar av arbetsmarknaden råder brist på arbetskraft. Industriinvesteringarna ökade förra året med 15 90 och bedöms i år öka med ytterligare 6 70, och det är framför allt maskininvesteringarna som växer. Även om börskrisen har skapat en betydande osäkerhet om den framtida utvecklingen, finns ännu inga tecken på att konjunkturutvecklingen är sådan att den motiverar den stimulans av investeringarna som ett fondfrisläpp innebär. Tvärtom riskerar en sådan att ytterligare driva upp prisoch kostnadsökningarna i den svenska ekonomin. Mitt svar på Göte Jonssons fråga är därför att jag för närvarande inte överväger att föreslå regeringen någon utvidgning av nu gällande frisläpp av investeringsfonderna. Skulle utvecklingen visa sig ta en annan och väsentligt sämre väg än vad vi nu kan överblicka, är jag naturligtvis beredd att ompröva denna ståndpunkt.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

Jag vill också i detta sammanhang peka på de framställningar som gjorts bl.a. från handelskammaren i Jönköpings län. — Prot. 1987/88:49 Detta är angeläget för mig, eftersom många företag just i Jönköpings län, på — 12 januari 1988 grund av den företagsstruktur som finns där med mindre och medelstora företag, drabbas av finansministerns restriktion. Det är för mig obegripligt att finansministern inte lyssnar på näringslivets företrädare i denna viktiga fråga. Finansministerns svar framstår egentligen som ännu mer obegripligt, om man ser detta utifrån finansministerns egen redovisning och bedömning i årets finansplan. Finansministern räknar t.ex. med ett underskott i bytesbalansen på inte mindre än 12 miljarder kronor. Detta visar att vi bl.a. har en för liten produktionskapacitet och att investeringar, i syfte att höja denna kapacitet, är angelägna. Finansministern gör motsatsen — han bromsar i stället. Det är mycket beklagligt att regeringen och riksdagsmajoriteten inte lyssnade till moderata samlingspartiets krav från i våras, då vi redovisade konkreta förslag innefattande bl.a. frisläppande av investeringsfonderna. Då hade nyttiga investeringar varit på väg. Jag understryker detta med anledning av att det är ett känt faktum, att tidsåtgången från idé/beslut till genomförd investering ofta kan sträcka sig över en period av 12—24 månader. Trots det finansministern säger i sitt svar till mig talar allt för att vi nu har passerat högkonjunkturstoppen. Jag tycker därför att finansministern, med anledning av den tidsutdräkt jag redovisade nyss, borde ändra sitt beslut i den här frågan. Jag vill också understryka att många uppfattar den nuvarande ordningen som orättvis och felaktig. Många företag anser att de blir godtyckligt behandlade. De stora företagen ges, ofta efter särskild prövning, förmåner som de andra inte får. Storföretagen förfogar för övrigt över 80 96 av de medel som verkstadsindustrin avsatt till investeringar. De stora företagen behandlas särskilt och kan därför utnyttja medlen. De mindre och medelstora företagen får inte den här möjligheten och hamnar i ett besvärligt läge. Detta gäller inte minst underleverantörerna till storföretagen. Våra svenska underleverantörer konkurrerar faktiskt med underleverantörer i andra länder. De svenska storföretagen ställer krav på att de svenska underleverantörerna skall ligga väl framme när det gäller teknisk utveckling och investeringsförmåga i de egna företagen. Jag vet av erfarenhet från mitt eget län att just små företag, underleverantörer, har fått föra den diskussionen med de stora företagen. Jag kan utifrån detta faktum inte heller acceptera finansministerns begränsade inflationsresonemang. Inflationen skall för övrigt enligt min mening inte bekämpas genom att produktiva investeringar hålls tillbaka, utan med andra åtgärder. Låt mig bara som exempel nämna stimulans för ökat hushållssparande. Det är för närvarande, som finansministern vet, katastrofalt lågt. De svenska företagen möts av en hårdnande konkurrens, och de ökade kostnaderna måste mötas med ökad produktivitet, bl.a. genom positiva investeringar. Finansministerns tal om brist på arbetskraft är heller inte relevant, eftersom många investeringar är rationaliseringar som i sig innebär ett minskat behov av arbetskraft. Erfarenheten från mitt eget län visar att 23 företag i detta län har problem att få arbetskraft och därför ser en möjlighet att lösa sina problem och göra nya investeringar om de får använda investeringsfonderna. Den tekniska och ekonomiska livslängden när det gäller produktionsutrustning minskar, den tekniska utvecklingen går snabbare och förslitningen av material i vissa fall fortare i samband med ett högt utnyttjande. Detta ställer också krav på nyinvesteringar. Många av våra duktiga företagsledare inom det s.k. övriga landet vill investera för att möta konkurrensen utifrån, och då är det beklagligt att regeringen säger nej till denna möjlighet. Herr talman! Regeringens hållning är också orättvis från en annan utgångspunkt, nämligen när det gäller miljöinvesteringar. Många företag som nu inte får utnyttja fondmedlen har redan varit förutseende och gjort viktiga miljöinvesteringar. Dessa företag straffas nu och får inte använda medlen, och jag måste fråga om finansministern anser att detta är riktigt. Jag vill till sist vädja till finansministern att ompröva sitt beslut och släppa investeringsfonderna fria. Sverige behöver i dag en långsiktig politik när det gäller att bygga ut och förbättra konkurrenskraften och utvecklingsförmågan. Den form av förlegad och styrande restriktionspolitik som regeringen står för på detta område är negativ, och detta gäller inte bara för de berörda företagen utan det gäller också för vår ekonomi i stort.

Herr talman! Med anledning av det pågående arbetet med en utvärdering av 1982 års kyrkomötesreform har Ulla Tillander frågat mig om utredningsrapporten kommer att bli föremål för överläggningar mellan de riksdagspartier som stod bakom reformen. Vidare har hon frågat om det blir ett brett remissförfarande beträffande rapporten och slutligen hur angeläget regeringen anser det vara med en bred kyrklig uppslutning. Jag vill först erinra om att utvärderingen sker med anledning av önskemål från riksdagen i samband med riksdagsbehandlingen år 1982. Utvärderingen omfattar frågor om antalet ledamöter i kyrkomötet, biskoparnas ställning och formerna för lärofrågornas beredning och behandling samt sammanträdesperiodernas längd. Vidare uppmärksammas att kyrkomötesledamöterna är ledamöter dels i ett offentligrättsligt organ — kyrkomötet — dels i ombudsmötet för Stiftelsen för rikskyrklig verksamhet och de problem som hänger samman med denna dubbla roll. Utvärderingen gäller alltså enbart kyrkomötesreformen och berör inte de grundläggande relationerna statkyrka. Arbetet med utvärderingen är snart avslutat, och en utförlig rapport kommer att läggas fram inom kort. Denna kommer då att skickas ut till olika intressenter, bl.a. de närmast berörda kyrkliga organen. Dessa får därige 34 nom tillfälle att komma in med synpunkter och förslag med anledning av rapporten. En sammanställning av dessa kommer sedan att göras inom civildepartementet. Jag avser att därefter kalla till överläggningar mellan företrädare för de riksdagspartier som stod bakom reformen. Liksom tidigare anser jag det vara angeläget att eftersträva en så bred kyrklig och politisk uppslutning som möjligt kring principiellt viktiga förslag som berör svenska kyrkan.

Herr talman! Jag vill tacka kyrkoministern för svaret på min interpellation. Jag ställde tre frågor. Svaret på den första frågan, som gällde överläggningar mellan riksdagspartierna angående utvärderingen av 1982 års kyrkomötesreform och förslagen därvidlag upplever jag som positivt. Men eftersom hela proceduren är försenad uppstår helt naturligt farhågan för att diskussionen om rapporten måste påskyndas på ett sätt som motverkar syftet med en diskussion. Arbetet skulle ju ha varit färdigt före utgången av 1987, men nu har snart hela januari månad gått, och erfarenhetsmässigt blir tidsnöden större ju längre fram man kommer under våren. Det tar ändå sin tid för politikerna att föra ut frågorna och skapa sig en välgrundad uppfattning om vad förslagen skulle komma att innebära, såvida det inte är obetydliga förändringar som föreslås. Risken för att man alltför mycket hastar över är ännu större med tanke på svaret på den andra frågan. Denna fråga gällde huruvida det kommer att bli ett brett remissförfarande beträffande utredningens rapport. Vad som gör att jag känner oro inför kyrkoministerns svar på den frågan är formuleringen ”bl.a. de närmast berörda kyrkliga organen”. I fråga om detta efterlyser jag ett klarläggande. Risken föreligger nämligen, som jag ser det, för attt.ex. ett förslag om en kraftig nedskärning av antalet ledamöter i kyrkomötet skulle kunna ses som en fråga enbart för kyrkomötet, centralstyrelsen och kanske även kyrkans nämnder. Men benägenheten att anlägga ett sådant synsätt ökar naturligtvis också om man är i tidsnöd, om man t.ex. till varje pris skall ta fram ett svar till nästa kyrkomöte, som kommer att hållas redan under sensommaren. Kyrkomötet är ju hela kyrkans organ. Om man vill hävda att kyrkomötet representerar hela kyrkan, måste förändringar som berör kyrkomötet och dess sammansättning och storlek vara en angelägen fråga även för stift och församlingar. Med andra ord kan kretsen av närmast berörda inte inskränkas för mycket, i all synnerhet inte för att man till varje pris skall vara klar till nästa kyrkomöte. Vi är säkert eniga om att ett såväl demokratiskt som decentraliserat förfarande, som förankrar besluten så brett och så djupt som möjligt, kan vara både tidsödande och arbetskrävande. Men vi är säkert också överens om att det är ett pris som man gärna betalar. Förankrade beslut måste för övrigt alltid vara vägledande inom det kyrkopolitiska området. Riksrevisionsverkets genomgång är till sin natur en granskning av verksamheten utifrån ekonomiska förutsättningar. Även om denna är nödvändig och legitim, är den verklighet som kyrkans organisation utgör en stomme för och vill tjäna inte av ekonomiskt utan av andligt slag. Det utesluter förvisso = Prot. 1987/88:50 | inte ekonomiska och rationella synpunkter, men de har också i detta 13 januari 1988 sammanhang sin begränsning. Därför skulle det vara välkommet om statsrådets svar kompletterades med en försäkran om att man inte inskränker den tid som det tar att föra ut förslagen till bred diskussion i församlingarna, om förslagen innehåller förändringar som får viktiga konsekvenser. Man säger att kyrkomötet har blivit för dyrt. Med vilken måttstock mäter man då? Om det är riksrevisionsverkets omdöme, är det särskilt angeläget att det underkastas en kritisk granskning. Det är nämligen inte alls säkert att man kan ta en sådan bedömning för gott. Den apparat som vi själva är en del av, både riksdag och regering, är inte billig. Tvärtom är den ganska dyr. Men vi anser ju att den är värd priset. Den yttersta ideologiska motiveringen är att demokratin måste få kosta. Samma resonemang kan man tillämpa på en folkkyrka. Om man har anledning att vara bekymrad för svenska kyrkan så är inte de ekonomiska tillgångarna orsaken. Svaret på min tredje fråga, som gällde hur angeläget regeringen anser det vara med en bred kyrklig uppslutning, tycker jag också är positivt. Statsrådet säger i svaret: ”Liksom tidigare anser jag det vara angeläget att eftersträva en så bred kyrklig och politisk uppslutning som möjligt kring principiellt viktiga förslag som berör svenska kyrkan.” Med denna tradition som bakgrund lyser beslutet om folkbokföringen som ett beklagligt undantag. När man nu är i färd med att demokratisera kyrkan är det viktigt att regering och riksdag inte beter sig på ett sätt som motverkar en sådan strävan.
Herr talman!

Kyrkomötesreformen var ju också en kompromiss, där de ingående politiska partierna verkligen hade ansträngt sig för att modernisera kyrkans arbetsformer. Jag tog därför, Ulla Tillander, ganska snart kontakt med företrädare för de politiska partier som stod bakom kyrkomötesreformen och frågade om vi inte skulle arbeta med frågorna på så sätt att vi i viktiga principiella frågor för svenska kyrkan kunde bli överens, lika väl som man hade varit överens om kompromissen. Jag har efter bästa förmåga försökt arbeta på detta sätt. Jag tycker att denna uppläggning har varit bra. Man har lyckats i den övervägande delen av fallen, och det har kunnat genomföras ett mycket stort organisationsarbete med mycket positivt för svenska kyrkan. När det gäller utvärderingen och de frågor som Ulla Tillander ställde till mig har jag alltså efter samma principer haft underhandskontakter via min politiskt sakkunnige om uppläggningen av utvärderingen. Man har varit på det klara med att detta är ett bra sätt att göra en utvärdering. Får jag sedan säga att utvärderingen inte är av den karaktären att den 33 utmynnar i utarbetade förslag, utan man gör, med utgångspunkt i de uppdrag som är angivna i direktiven och som jag redovisade i interpellationssvaret, i ordets rätta bemärkelse en utvärdering. Tanken är att materialet sedan skall ligga till grund för olika synpunkter. Låt mig säga att jag bundit mig varken tidsmässigt eller för innehållet i de förslag som kommer, eftersom vi ju får ett material som inte innehåller förslag. Det kan hända beträffande en del utvärderingar att frågorna är av den karaktären att de erfordrar särskilt utredningsarbete och därför kräver traditionellt remissbehandlande.

Herr talman! Det var mycket värdefullt med den komplettering av svaret som kyrkoministern gjorde. Varken socialdemokraterna eller centern vill ju att viktiga beslut skall fattas i slutna styrelserum över huvudet på dem som berörs av besluten. Jag tror att båda våra partier, som har folkrörelseförankring, reagerar instinktivt mot sådana tendenser. Just med tanke på detta var det litet nedslående att bevittna hur beslutet om folkbokföringens flyttning från kyrkan just hade karaktären av internt fattat beslut i en trängre krets, där motiven var otillräckligt redovisade och otillräckligt diskuterade. Därför vill jag igen understryka att det var värdefullt med den komplettering Bo Holmberg här gjorde. Förändringar i månghundraåriga välfungerande ordningar får inte i fortsättningen ske med en så hastigt påkommen brådska att inte heller initierade kan avge synpunkter. Beslutet om folkbokföringen är tyvärr ett exempel på en förhastad iver att förändra, där man bortsett från nödvändig eftertänksamhet. Erfarenheten visar också att det som skall ersätta inte alltid är bättre än det som ersätts.

Herr talman! Lennart Brunander har i en interpellation, ställd till försvarsministern, framfört frågor beträffande sårbarheten inom livsmedelsberedskapen. Lennart Brunander har frågat vilka åtgärder regeringen avser vidta för att dels trygga försörjningen av livsmedel vid en längre krisperiod, dels förstärka livsmedelsberedskapen i storstadsområdena och i Norrland. Slutligen har Lennart Brunander frågat om regeringen avser att förstärka resurserna till ansvariga myndigheter så att en lagring av proteinfoder kan ske i enlighet med riksdagens försvarsbeslut. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. När det gäller den första frågan vill jag framhålla att man i tidigare planeringsförutsättningar utgick från olika tidsperspektiv vid planeringen av de olika funktionerna inom totalförsvarets civila del. Detta fick bl.a. till följd att vissa viktiga funktioner hade en relativt bristfällig beredskap. Flera andra funktioner, bl.a. livsmedelsberedskapen, hade en betydligt vidare planeringshorisont och därför en betydligt bättre beredskap. I 1987 års försvarsbeslut framhålls betydelsen av enhetliga antaganden om krisers och krigs varaktighet och karaktär inom hela totalförsvaret så att detta får en tillfredsställande balans när det gäller uthålligheten. Dessa enhetliga antaganden har medfört att ökade resurser därför har varit nödvändiga, bl.a. för hälsooch sjukvårdens behov. När det gäller mer kostnadskrävande uthållighetsåtgärder skall enligt försvarsbeslutet förutsättas en mer omfattande utrikeshandel i samband med kriser än som hittills gällt i planeringen. Exempel på sådana mer kostnadskrävande åtgärder är bl.a. beredskapslagring. Det förtjänar att särskilt nämnas att man i försvarsbeslutet har utgått från att ett förkrigsskede i planeringen bör antas ha en varaktighet av upp till ett år. Det bör antas att den internationella handeln och tillgången på varor vid periodens inledning i huvudsak har normal omfattning. Främst mot periodens slut kan däremot avsevärda handelsbegränsningar förekomma. Ett totalt handelsbortfall ter sig emellertid för de flesta varuområden inte realistiskt ens vid förkrigsskedets slut. Ett undantag kan därvid utgöras av förnödenheter där något land har en ren monopolsituation. Förkrigsskedet förutsätts i planeringen följas av en period med krig i vår omvärld. Under detta krig kan Sverige stå neutralt, alternativt dras in redan inledningsvis eller senare. För planeringsändamål uppskattas att ett akut krigsskede mellan maktblocken kan pågå några månader. Totalförsvaret skall ha en betryggande uthållighet i relation härtill. Den precisa innebörden av detta mål har redovisats till berörda i särskild ordning. Möjligheterna till import i ett läge med krig i Europa är svårbedömda. Det förefaller sannolikt att viss handel kommer att fortgå åtminstone inledningsvis, men i strävan att säkerställa en tillräckligt stor försörjningssäkerhet bedöms ändå att planeringen bör utgå från att all utrikeshandel kan omöjliggöras i en sådan situation. I planeringen bör även försörjningsproblemen under ett skede efter krig i vår omvärld beaktas, främst i form av analyser rörande omställning till inhemsk produktion av livsnödvändiga förnödenheter. Utgångspunkten bör därvid vara att utrikeshandeln inom något år gradvis återgår till en acceptabel nivå. Som svar på Lennart Brunanders första fråga vill jag alltså anföra att jag är väl medveten om livsmedelsförsörjningens vikt för befolkningens överlevnad. Vid planeringen av åtgärder för att tillgodose uthålligheten kommer också försörjningsproblemen i övre Norrland och på Gotland att särskilt uppmärksammas. Jag återkommer till denna fråga. Jag vill också betona att de nu gällande enhetliga antagandena om krisers och krigs karaktär och varaktighet innebär en bättre fördelning än tidigare av resurserna inom totalförsvarets civila delar. Beträffande Lennart Brunanders frågor om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förstärka livsmedelsberedskapen i storstadsområdena och i Norrland vill jag nämna följande. I den försvarspolitiska propositionen framhöll regeringen angelägenheten av att frågan om den regionala försörjningsförmågan ägnas särskild uppmärksamhet i den fortsatta planeringen. Statens jordbruksnämnd har därför med berörda myndigheter bl.a. fört diskussioner om lokaliseringen av beredskapslagringen av livsmedel. I samband med att beredskapslagren omsätts har redan år 1987 lagren i viss utsträckning omfördelats till Norrland. Arbetet med att utforma ett avtal med distributionsföretagen ICA, KF och Dagab skall också fullföljas i syfte att dessa företag i ett skymningsläge skall öka lagren främst i Norrland. Den regionala försörjningsförmågan, liksom konsekvenserna av att storstäderna skärs av, kommer dessutom att ägnas särskild uppmärksamhet i en studie av omfattningen och lokaliseringen av beredskapslagringen av livsmedelsråvaror och livsmedel som har påbörjats inom jordbruksnämnden. Dessutom leder överstyrelsen för civil beredskap gemensamma studier inom de civila delarna av totalförsvaret för att förbättra försörjningsförmågan, såväl i Norrland och på Gotland som i storstadsområdena. Avsikten är att en arbetsgrupp skall redovisa sina resultat omkring halvårsskiftet. Förutom försvarspolitiska åtgärder som vidtas för att förstärka livsmedelsberedskapen i Norrland vill jag i sammanhanget framhålla betydelsen av det stöd som i olika former lämnas till det norrländska jordbruket. Jag tänker här bl.a. på det särskilda prisstödet och åtgärdsprogrammet för jordbruket i norra Sverige. Beträffande Lennart Brunanders sista fråga om lagringen av proteinfoder vill jag slutligen säga följande. Jag anser att det är angeläget att försörjningen med proteinfodermedel kan tryggas i enlighet med försvarsbeslutets intentioner. Inom den femåriga planeringsram som riksdagen fastställde i 1987 års försvarsbeslut har därför jordbruksnämnden och överstyrelsen för civil beredskap planerat omdisponeringar som innebär ökade resurser till livsmedelsfunktionen under programplaneperiodens senare del. Omdisponeringar tidigare under perioden försvåras av dels de bindningar till följd av tidigare lämnade bemyndiganden som finns inom några funktioner, dels de stora eftersläpningar som måste åtgärdas inom vissa funktioner. Det är viktigt att alla möjligheter till omdisponeringar tillvaratas inom de ramar som ställts till förfogande för beredskapslagringen.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. En god livsmedelsberedskap har länge varit en grund för svensk jordbruksoch försvarspolitik. Så var det också när det livsmedelspolitiska beslutet fattades 1985. Då hade man när det gäller livsmedelsförsörjningen en planperiod på tre år. Denna treårsperiod har inte kommit till på en höft. Det var inte så att man trodde att krigen eller kriserna skulle vara i precis tre år, utan det tar helt enkelt en viss tid att ställa om det svenska jordbruket och livsmedelsförsörjningen. Man räknade med att man på tre år skulle klara av att ställa om det svenska jordbruket på ett sådant sätt att man långsiktigt kunde försörja det svenska folket. Sedan kunde kriserna vara ett år, två år eller fem år. Det hade ingen större betydelse i det sammanhanget. Det fanns dock en förutsättning för självförsörjning under en sådan period, nämligen att man hade tillgång till åkerareal. I förra årets försvarsbeslut ändrades detta. Då antog man helt plötsligt att krig och kriser skulle bli mycket kortare än man trott tidigare. Man trodde också att man skulle kunna importera mycket mer än vi hittills antagit. Som jag ser det finns det ingen direkt grund för ett sådant antagande. Erfarenheterna visar inte precis att krigen blivit korta. Inte ens de krig som pågår i dag kommer att bli korta. Varifrån man vunnit den erfarenheten har jag svårt att begripa. Det är allvarligt att vi inte har någon bra beredskap om en kris skulle bli längre än man här har beräknat. Detta är egentligen grunden för min fråga: Vad händer om kriserna blir längre? Då står vi där. Då är frågan om vi kan importera. Fartygsinnehavet i Sverige har minskat betydligt under senare år. Vi disponerar nu betydligt mindre tonnage för att klara den import som man tror skall kunna ske. Dessutom har försvarspolitiken utvecklats på det sättet att den importhamn vi har i Göteborg i stort sett inte har något marint försvar kvar som skall kunna skydda denna import. Det är ju till Göteborg vi skall få in alla dessa förnödenheter. Detta tycker jag också är en begränsning. Kommer det över huvud taget att finnas mat att köpa ute i världen? Alla stater har ju, precis som vi, ambitionen att minska överskotten. Lyckas man inte med det tidigare, så kommer man säkert att lyckas i ofredstider och då vara väldigt rädd om den mat man har att sälja. Då är frågan om vi får möjlighet att köpa någonting. Jordbruksministern hänger upp sitt svar på att man skall kunna importera mer och att kriserna skall bli kortare. Jag tycker att dessa antaganden hänger i luften. Här blir det helt enkelt fråga om ett ökat risktagande. Åkerjorden är en tillgång som ger oss möjlighet att ställa om jordbruket så att vi långsiktigt kan försörja svenska folket. Den socialdemokratiska jordbrukspolitiken, som den har blivit, kännetecknas ju av nedläggning av åkermark. Försvarspolitiken kännetecknas av att man minskar lagren. Jag tog i min fråga upp proteinfoderlagren. De skulle inte skäras ned. Men eftersom jordbruksnämnden saknade pengar var man tvungen att sälja ut även de lagren. Resultatet blir att vi kommer att få en försämrad långsiktig försörjning med livsmedel. Ett annat motiv som jordbruksministern tar upp är att man har haft olika nivåer på beredskapen. På livsmedelssidan har man haft en högre beredskap, och på bl.a. sjukvårdssidan har man haft en lägre beredskap. Motivet för en högre beredskap på jordbrukets område har jag redan nämnt. Det är helt enkelt av rent biologiska skäl, så att man skall ha möjlighet att ställa om jordbruket. Dessutom är det en grundläggande trygghet att människor har mat. All annan beredskap är värdelös om vi inte har mat. Därför är det egentligen den viktigaste delen. Det har ju inte heller funnits någon motsättning mellan oss om huruvida vi skall satsa på sjukvården eller inte. På den punkten är vi överens. Men när man nu drar ned på livsmedelsberedskapen och i stället köper vapen, då är vi inte riktigt överens. Det är ju den avvägningen man har gjort. Detta kan vara en kritik från min sida, att man har gjort denna prioritering. Sedan har vi de regionala skillnaderna. Där ligger det positiva i svaret. Här har man försökt göra något, och man avser att göra mer för att förbättra den regionala försörjningen med livsmedel genom att förändra lagersituationen. Men det är bara en del av det hela. Åtminstone när det gäller Norrland är den vikande produktionen det stora bekymret. Det är i det avseendet man behöver göra någonting, så att man håller uppe produktionen. Avslutningsvis vill jag ställa några frågor: Vad händer, jordbruksministern, om dessa kriser blir längre än man har beräknat? Hur skall de regionala försörjningsproblemen klaras när vi har en vikande jordbruksproduktion i Norrland? En annan fråga gäller jordbruksnämndens omdisponering av pengar avseende proteinfodermedel. Var skall jordbruksnämnden ta de pengarna, när man redan i dag säljer ut lagren därför att man saknar pengar? Vad hjälper det med ett starkt försvar om vi inte har livsmedel till folket? Hur trovärdig blir vår neutralitetspolitik om vi nonchalerar livsmedelsberedskapen?
Herr talman! Lennart Brunander är kanske något inkonsekvent i sitt resonemang. Han börjar med att peka på ett antal betydelsefulla sårbarheter som ligger utanför livsmedelssektorn, inom transportsektorn och andra mycket relevanta områden. Det är precis detta synsätt som har präglat majoriteten i försvarskommittén och sedan också majoriteten i riksdagen, nämligen att det rör sig om en lång rad olika sårbarhetsproblem som vi har att ta ställning till när vi skall ytterligare minimera riskerna inför kriser och krig i dag. Eftersom en kedja inte är starkare än sin svagaste länk är det viktigt att ha enhetliga planeringsantaganden. Det är också utgångspunkten i försvarsbeslutet 1987, att alla funktioner skall kunna möta de händelseförlopp som är rimliga vid en kris. Därför har det varit nödvändigt med en omdisposition av totalförsvarets resurser. I det sammanhanget är självfallet livsmedelsberedskapen en utomordentligt viktig faktor. Jordbrukets ökade behov av elförsörjning och livsmedelsindustrins tilltagande koncentration ställer också krav på andra funktioner, t.ex. energiförsörjningen och transporterna. Det är funktioner som ur sårbarhetssynpunkt är viktiga för jordbruket, för livsmedlen, för maten. Försvarskommittén framhöll bl.a. att elförsörjningen och transportfunktionen måste ges hög prioritet i beredskapsplaneringen. Kommittén sade också att det ankommer på kommunerna att tillse att det finns en tillräcklig säkerhet när det gäller den kommunaltekniska försörjningen. Att upprätthålla en handlingsberedskap och planera för olika åtgärder vid en kris är en viktig utgångspunkt för beredskapen. Betydande satsningar på planering görs också i hög grad genom att man ställer medel till jordbruksnämndens förfogande. Jordbruksnämnden är ju central härvidlag när det gäller de utredningar som jag talade om rörande regional sårbarhet och när det gäller själva beredskapsfunktionen att lagra. I fråga om just beredskapslagringen accepterar centerpartiet de horisonter som majoriteten står för beträffande olja. Olja är ju en så viktig vara som används i så oändligt många funktioner för att vårt jordbruk och vårt samhälle över huvud taget skall kunna fungera. Där är centern med. Det är en kostsam åtgärd. Men där ställer man sig bakom de antaganden som de Övriga partierna gör, medan man i övrigt säger sig vilja ha en vidare planeringshorisont och en mera långtgående beredskapslagring etc. Varför, Lennart Brunander, accepterar ni majoritetens bedömning av krisers och krigs längd när det gäller oljan men kritiserar majoriteten när det gäller de andra funktionerna?

Herr talman! Nej, Mats Hellström, vi har över huvud taget inte accepterat majoritetens resonemang om krisernas och krigens längd, eftersom vi menar att det inte finns någon grundläggande bevisföring för ett sådant antagande — snarare är det tvärtom. Vad vi sysslar med när det gäller dessa frågor är att ordna en beredskap, så att vi kan känna att vi vilar på en säker grund. Att centern har gått med på minskningarna av oljelagringen o. d. beror ju på att vi i dag faktiskt förbrukar betydligt mindre olja och på det faktum att det finns förutsättningar för att förbruka ännu mindre olja, om vi utnyttjar möjligheterna att använda inhemska bränslen. På detta område finns en betydande beredskap och stora möjligheter till förändringar. Och om centerpartiets energipolitik finge genomslag, skulle graden av självförsörjning på det här området bli än högre. Jordbruksministern säger att jag är inkonsekvent när det gäller livsmedlen, eftersom jag talar om transporter o. d. Det jag sade beträffande transporter gäller våra möjligheter att importera. Vi har i princip avhänt oss större delen av vår handelsflotta, och vi har inte någon ordentlig marin beredskap på västkusten, där vi ju skall ta in dessa varor. Detta är motivet till att jag anser att de här antagandena om importen är litet för optimistiska. Att jag anser att vi skall ha en litet längre beredskapsperiod för jordbruket beror på att vi då skulle bli oberoende av krisernas längd. Kan jordbruket ställas om, så att det framöver ”går runt”, har vi inte längre den svaga länk som jordbruksministern talar om. Då har vi nämligen allt som behövs för en jordbruksproduktion i vår hand och har möjligheter att själva försörja oss — vi är i detta avseende okänsliga för alla påtryckningar som kan komma utifrån. Och maten är ju ändå grunden för vår existens. Naturligtvis måste också andra funktioner förstärkas och förbättras. Det gäller hela civilförsvaret, hela befolkningsskyddet. Även på detta område har vi haft andra förslag och andra värderingar än vad majoriteten hade. Vad jag nu har tagit upp är emellertid livsmedelsberedskapen, eftersom jag tycker att denna är grundläggande. Det som behövs är att jordbruksnämnden har pengar för lagring av dels livsmedel, dels insatsmedel samt att vi har kvar åkermarken, så att den inte är skogbeväxt utan kan utnyttjas för jordbruksproduktion. Om vi skall klara detta, behövs den åkermark vi har i dag.

Herr talman! En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. Jag vill fråga om centerpartiet verkligen står för den syn som framkom här under Lennart Brunanders inlägg, nämligen att vi skall satsa helhjärtat på en funktion och sedan bara konstatera att vi har luckor på andra områden. Mot bakgrund av all den information som har framkommit av försvarskommitténs arbete tycker jag att detta sätt att resonera är en aning slarvigt och ansvarslöst. Lennart Brunander säger att centerpartiet minsann inte har accepterat de antaganden som har gjorts när det gäller olja. Men när ni skall upp till bevis, när det gäller att anslå pengar, då accepterar ni majoritetens antaganden beträffande beredskapslagringen av olja. Då är det inte bara det minskande oljebehovet som anförs. I sin reservation säger ju centern att det bör vara möjligt att räkna med en större krisimport på oijeområdet än vad som tidigare bedömdes vara rimlig. Man accepterar alltså en större krisimport. Där har man uppenbarligen andra antaganden när det gäller tillgången på båtar och möjligheten att importera än vad Lennart Brunander nu talar om. Man säger vidare att det i dag emellertid inte finns några skäl för en motsvarande bedömning på andra områden och att det finns sakskäl som t.o.m. kan tala för motsatsen. Min fråga till Lennart Brunander kvarstår: Hur kan man göra mera optimistiska antaganden när det gäller möjligheterna att få in olja — att det då skall finnas båtar och andra transportmöjligheter tillgängliga — än andra produkter, t.ex. proteinfoder, som Lennart Brunander har ställt en fråga om? Jag har ju svarat på frågan om proteinfoderlagringen i mitt första inlägg. Jag kan emellertid tillägga att jordbruksnämndens beräkningar av vilken lagring som är nödvändig baserar sig på de antaganden som vi gör om befolkningens behov av kalorier, åtgången på mjölk och ost, antalet mjölkkor i landet och dessas behov av sojafoder, hastigheten i jordbrukets omställning, de kommersiella lagrens storlek, importmöjligheterna samt krisens längd och vid vilken tidpunkt av året som den inleds. De lager av proteinfodermedel som finns i dag bedöms räcka till för både förkrigsoch krigsneutralitetsskedet. En försäljning av proteinfodermedel blir nödvändig under försvarsbeslutsperioden. Men enligt min mening bör en i förhållande till krigsskedets behov tillfredsställande försörjning kunna upprätthållas inom givna medelsramar. Och som jag tidigare sade har jordbruksnämnden och överstyrelsen för civil beredskap planerat omdisponeringar som betyder ökade resurser till livsmedelsfunktionen under programplaneperiodens senare del.
Herr talman! Jordbruksministern fortsätter att påstå att centerpartisterna — och alltså även jag — helhjärtat satsar bara på livsmedelsberedskapen. Men det är inte riktigt sant, eftersom vårt resonemang när det gäller den civila beredskapen utgår från att de antaganden man har gjort beträffande krisernas längd inte är säkra, utan att vi måste basera vår beredskapsplanering på en säkrare grund. Vi förordar alltså ett system som gör att vårt land klarar även kriser som skulle kunna bli längre än vad vi trodde. Jag skulle vilja veta om regeringen över huvud taget har funderat på vad som händer om dessa kriser och krig blir längre — det är ju något som vi inte har någonting att säga till om, oberoende av vilka antaganden vi gör. Jordbruksministern räknar upp ett antal viktiga områden. Visst är eldistributionen viktig, och där har vi från centerpartiet krävt att samhället skall hjälpa till, så att det finns reservaggregat ute i blockorganisationen. Detta har vi hittills inte fått något stöd för, men på den punkten kan jag kanske i fortsättningen förvänta mig stöd från regeringen. Det sker snart ingen produktion av ammoniak i Sverige. Vi har ännu inte fått något krishandelsavtal till stånd, vilket annars har varit avsikten. Vi har alltså en mycket dålig försörjning av ammoniak, ett ämne som har stor betydelse när det gäller våra möjligheter att producera livsmedel. Antalet mjölkkor, som jordbruksministern berörde, går stadigt ner. Att minska antalet mjölkkor är en ambition, ellert.o.m. ett krav som regeringen har ställt på jordbruket för att kunna minska de fredstida överskotten, överskott som är som bortblåsta den dag vi inte kan förse dessa mjölkkor med proteinfodermedel. Enligt försvarsbeslutet var det ju tänkt att proteinfodermedlen skulle behållas i lager. Men de rapporter som vi har fått från jordbruksnämnden talar ju om att man inte kan göra på detta sätt, eftersom man inte har fått tillräckligt med pengar och därför måste sälja dessa fodermedel för att klara andra uppgifter. Jordbruksnämnden har ju i sina yttranden i samband med försvarsbeslutet varit mycket kritisk till de bedömningar som har gjorts på detta område. Jordbruksministern tar både i svaret och i senare inlägg upp de kommersiella lagren. Det är bra att man här kan få fram ett avtal. Men vi vet ju av erfarenhet att de kommersiella lagren ute hos företagen av ekonomiska skäl är mycket små. Man har alltså inte heller där någon större beredskap. Jag hoppas att den debatt som vi nu har fört ändå skall leda till att vi får en diskussion om dessa frågor och att man ser till att ha en beredskap ifall de antaganden som görs inte är riktiga.
Herr talman! Jag tycker inte att den här debatten har visat att Lennart Brunander har underlag för det han talar om, nämligen att man skulle stå på en säkrare grund med utgångspunkt från centerns reservation i försvarskommittén och sedermera i riksdagen då försvarsbeslutet fattades. Lennart Brunander har inte rätt till någon mer replik, och jag skall därför inte vara polemisk men vill ändå upprepa att den syn som majoriteten har stått för, att eftersom ingen kedja är starkare än sin svagaste länk, så måste man mer än tidigare planera. Det handlar naturligtvis om osäkerhet — både Lennart Brunander och jag lever alldeles självfallet i osäkerhet om hur ett krigsförlopp kommer att se ut. Det gäller att i möjligaste mån ha en flexibel planering och se till att alla delar av kedjan stöds. Det är bakgrunden till den uppfattning som omfattas av en majoritet i riksdagen i dessa frågor och som präglar mitt interpellationssvar, där jag har försökt visa på hur de mål, som Lennart Brunander och jag är överens om, skall kunna tillgodoses när det gäller livsmedelsdelen av denna kedja, en del som är mycket viktig.

Herr talman! Ulla Orring har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att Norrlandsföretagen skall få utökat persontransportstöd samt vem som är ansvarig för rådande missförhållanden, som skulle ha orsakat dessa företag betydande förluster. Bakgrunden till Ulla Orrings fråga är att det anslag som anvisats för persontransportstöd tidigare budgetår inte utnyttjats fullt ut. De regler som gäller är följande. Transportrådet har befogenhet att utfärda föreskrifter för persontransportstöd inom ramen för riksdagens bemyndigande och den gällande förordningen. Sådana föreskrifter har också utfärdats. Transportrådet har efter utvärdering av stödreglernas tillämpning konstaterat att föreskrifterna utformats alltför restriktivt. Enligt vad jag erfarit har transportrådet redan beslutat att utvidga stödreglerna inom ramen för nu gällande förordning. På frågan om vem som är ansvarig för rådande missförhållanden som skulle ha orsakat företagen betydande förluster vill jag klargöra följande: Jag anser inte att man kan tala om förluster i en situation när företag blir berättigade till stöd efter att inte ha varit det tidigare. Jag anser inte heller att det rått några missförhållanden genom att anslaget inte utnyttjats fullt ut. Det är alltid svårt vid införande av ett nytt stöd att i förväg bedöma hur många företag som kommer att utnyttja möjligheten att erhålla stöd inom den ram som avsatts för ändamålet. Stödet är nytt, och därigenom krävs det en viss erfarenhet innan dess utformning kan utvärderas. Detta är precis vad som nu gjorts inom transportrådet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det särskilda persontransportstödet, som har tillämpats sedan den 1 januari 1986, tillkom för att minska de norrländska företagens kostnader och för att på det sättet göra Sverige rundare. I alla regionalpolitiska sammanhang framförs betydelsen av fungerande kommunikationer och inte minst av kommunikationer till ett rimligt pris. Detta är grundläggande för ett långsiktigt och bärkraftigt näringsliv. Vi har långa avstånd till en större marknad. Det finns skäl att även i dag påminna om att av Sveriges yta utgör Norrland 58 90. Företagen måste för att överleva bli exportföretag, eftersom hemmamarknaden är alltför liten. Men att exportera, att gå utanför sin egen hemmamarknad, är en dyrbar historia. Utgångspunkten för persontransportstödet var bl.a. att underlätta för näringslivet att nå marknaden till ett rimligt pris. För att komma överens och nå en uppgörelse i affärslivet — ja, för att över huvud taget etablera en affärskontakt — fordras ett flertal kontakter. Konkurrensen på marknaden inom och utom det egna landet ökar i accelererande grad, och självfallet är de personliga sammanträffandena avgörande för om man skall lyckas. Det är därför med stor besvikelse många inom det norrländska näringslivet konstaterar hur stödet har kunnat utnyttjas. En konsekvent linje för stöd och bidrag från stat och kommun förutsätter självfallet att det finns regler och förordningar. Men att reglerna för att nyttja ett sådant stöd som persontransportstödet har gjorts så snäva och så begränsade som nu är fallet kan knappast vara riktigt och kan absolut inte tolka beslutsfattarnas intentioner att underlätta förhållandet för det norrländska näringslivet. I varje fall har det inte varit folkpartiets avsikt. För budgetåret 1986/87 var det anslagna beloppet 24 milj.kr. Utbetalat bidrag stannade vid strax över 5 milj.kr. Förklaringarna kan vara flera, bl.a. att ansökningsförfarandet har varit krångligt. Vid de kontakter som jag har haft har det visat sig att de stora företagen har lättare att klara av pappersexercisen än det lilla företaget. Det förhållandet att företaget först skall redovisa sina egna utlägg för resekostnader på 10 000 kr. innan det är berättigat till bidrag är ett skäl härtill. Kostnader för årskort eller andra rabattkort är inte bidragsberättigade. Den sämst valda begränsningen för persontransportstödet är den geografiska gränslinjen. Först skall jag nämna att stödberättigade företag i denna speciella fråga skall ligga i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och vissa delar av Västernorrlands län. Förutom att bidrag lämnas endast för den del av kostnaderna som överstiger 10 000 kr. utgår bidrag endast till mellan 40 och 20 96 av kostnaderna därutöver, alltså inte till hela beloppet. Detta är väl känt för dem som har nyttjat bidraget. Har man väl tagit sig över denna begränsningsvall, återstår nya hinder. Den geografiska linjen utesluter affärsresor till företag i mellersta Norrland och andra skogslän. Den geografiska gränslinjen är nämligen dragen norr om Uppsala. Om en företagare skall besöka Borlänge eller Gävle får han alltså inget persontransportstöd. Även Falun och Mora utesluts. Detta förhållande skapar inte särskilt goda förutsättningar för utlokalisering av nya statliga myndigheter till denna del av Sverige. För företag i Umeå, Luleå och Piteå blir det dyrare att åka till Borlänge än till Stockholm. Jag kan inte utesluta tanken att persontransportstödet har försetts med så här många restriktioner i den avsikten att det inte skulle kunna användas. Transportrådet har insett begränsningarna och för sin del begärt att få utöka ortsbestämningen utanför stödområdet. Men regeringen har sagt nej, och därför blir min följdfråga till kommunikationsministern: Varför denna njugghet? För budgetåret 1986/87 utgick, som jag sade, 24 milj.kr. Därav har 5 milj.kr. nyttjats.

Jag anser att det vore en fördel om en sådan redovisning kunde ges i dag och i god tid före valet. Detta är frågor som väl berör det norrländska näringslivet och kan bidra till en högre grad av utveckling för dess del.
Herr talman! När man budgeterat ett visst belopp för persontransportstödet har man naturligtvis från regeringens sida också varit beredd på att det beloppet skulle kunna utnyttjas fullt ut. Det är inte så att man tar upp ett visst belopp i budget och sedan vidtar åtgärder för att anslaget inte skall kunna utnyttjas. Som jag sade redan i interpellationssvaret är detta ett nytt bidrag, och det är kanske förståeligt om man på detta område får pröva sig fram på samma sätt som man får göra på många andra områden. Jag vill för min del för närvarande inte föreslå några andra förändringar än de som transportrådet nu vidtar med anledning av de erfarenheter man har vunnit under det senaste året. Dessa förändringar innebär såvitt jag förstår att bestämmelserna blir generösare och att företagen därmed får ökade möjligheter att utnyttja persontransportstödet. Jag tror att man faktiskt får finna sig i att vi går fram litet successivt när vi inför den här typen av bidrag. Det fördes ju ganska ingående diskussioner innan persontransportstödet infördes, och det ifrågasattes från olika håll om det över huvud taget var en lämplig stödform. Nu har vi bestämt oss för att det kan vara en lämplig stödform, men jag tror att man får acceptera att vi i viss utsträckning söker oss fram när det gäller exakt vilka bestämmelser som den skall kringgärdas med. Jag är alltså inte nu beredd att ha någon åsikt om eventuella ytterligare förändringar.
Herr talman! Såvitt jag förstår av statsrådets kommentarer till mina synpunkter kommer persontransportstödet att vara kvar, och det förslag som Kaj Janérus har framfört i sin utredning kommer inte att tas upp. Jag vill därför ställa en ytterligare fråga. Vad jag tänker på är de av transportrådet framförda kraven på att den geografiska gränsdragningen skulle förändras. Vill statsrådet bekräfta att transportrådet gjort en framställning härom men att denna har avslagits? I sitt svar säger statsrådet att det är transportrådet som utfärdar föreskrifter, men enligt gällande förordning är det regeringen som utfärdar direktiv härför. Det framgår att det inte har skett några förändringar i gränsdragningen för det område inom vilket persontransportstödet skall utdelas. En enkel flygresa från Umeå till Arlanda kostar 965 kr. För en resa Umeå-Arlanda Borlänge utgår därmed enligt den nuvarande förordningen inte något persontransportstöd. Det är mycket egendomligt att gränsen satts så snävt att man inte kan få stöd för resor till mellanområdet. Där finns dock flera företag och statliga myndigheter som företagen i norr har anledning att besöka. Jag vill att statsrådet ytterligare kommenterar frågan om gränsdragningen, som är så viktig.
Prot. 1987/88:50 Herr talman! Det är i och för sig riktigt att transportrådet har föreslagit — 13 januari 1988 ändringar i gränsdragningen, men regeringen har inte ansett att man nu skall göra sådana förändringar. Det behöver inte hindra att frågan framöver tas 4 konkugmensbe Aase är ; 5 : gränsningarna på teleupp till prövning igen. För egen del har jag dock den uppfattningen att vi med GR ST ä & kommunikationsomde regeländringar som transportrådet nu gör får en ny utgångspunkt för att det rådei bedöma detta stöd och att vi sedan får se om vi skall gå vidare. För dagen är jag inte beredd att föreslå några ändringar av den geografiska gränsdragningen.
Herr talman! Det är också några andra synpunkter som jag tycker att det vore angeläget att få kommenterade av statsrådet. Jag tänker särskilt på egenföretagarens möjligheter att utnyttja persontransportstödet.

De begränsningar i möjligheterna att utnyttja persontransportstödet som föreligger är dock hämmande för näringslivet. Medelsramen visar att begränsningarna är alltför snäva. Det råder en stor besvikelse över att det i förväg så omtalade persontransportstödet inte blev den succé som regeringen avsåg. Vi har från folkpartiets sida fäst stor vikt vid tillkomsten av ett persontransportstöd, särskilt för egenföretagare.

Herr talman! Christer Eirefelt har, mot bakgrund av en ansökan från Comvik Skyport AB, frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att vissa teletjänster mellan i första hand Sverige och Nordamerika skall kunna tillhandahållas i fri konkurrens. Såsom jag framhöll i mitt svar till Christer Eirefelt i mars förra året med anledning av en liknande interpellation aktualiserar etablering av telenät vid sidan av det allmänna telenätet frågor av stor principiell betydelse. Jag pekade på att uppkomsten av flera olika telenät kan vara positiv för utvecklingen på telekommunikationsområdet men att den också kan skapa problem, som till stor del hänger samman med den nuvarande taxestrukturen. Riksdagen har därefter ställt sig bakom en omläggning av teletaxorna som är en förutsättning för konkurrens på rimliga villkor. Frågorna om konkurrens på teleområdet har behandlats i två utredningsrapporter som presenterades i somras. Rapporterna har varit föremål för en | bred remiss och kommer att utgöra ett underlag för en proposition till riksdagen där en del av problematiken kommer att tas upp. 45 Det ärende som Christer Eirefelt hänvisar till i sin interpellation och som regeringen nu prövar har krävt förhållandevis lång beredningstid med hänsyn till de principiella frågor som det aktualiserat. Något beslut är ännu inte fattat, och jag kan därför självfallet inte här i kammaren uttala mig om regeringens slutliga ställningstagande.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. När vi diskuterade den här frågan senast, dvs. i mars förra året, ville statsrådet inte kommentera detta konkreta ärende. Det behandlades också då i regeringskansliet. Fram till dess hade följande hänt. Den 4 november 1985, alltså för över två år sedan, fick televerket Comviks ansökan. Eftersom det i Sverige inte föreligger några legala hinder mot att etablera teleförbindelser,-hade televerket att fatta ett beslut enligt radiolagen, vilket skall vara grundat på tekniska och frekvensmässiga aspekter, inte på någonting annat. I slutet av januari 1986 skickade televerket ärendet till regeringen, utan eget beslut. Man motiverade det med att ansökan innebär avvikelser från gällande ordning och att ett tillstånd skulle medföra väsentliga förändringar i televerkets konkurrensförhållanden. Det finns ytterligare minst två intressanta inslag i denna skrivelse från televerket till regeringen. Dels erkänner man redan där att några tekniska hinder för ett bifall inte finns, dels säger man sig vara i en uppenbar jävssituation. De här båda punkterna är viktiga, eftersom det enda televerket och regeringen har att beakta i det här fallet är just de tekniska och frekvensmässiga aspekterna. Nu redovisar televerket andra skäl, t.ex. ändrade konkurrensförutsättningar, och det är då man kommer i den jävssituation som man talar om. Nåväl, regeringen accepterade inte att televerket lät bli att fatta beslut i ärendet. Man sade, mycket riktigt, att detta är en teknisk fråga och att beslutet är televerkets. Vid det här laget hade det blivit november 1986, och en månad senare avslog televerket Comviks ansökan. Det gjorde man av principiella skäl, trots att man tidigare själv sagt att man befinner sig i en uppenbar jävssituation. Det grundläggande felet här är naturligtvis att televerket som myndighet fattar beslut som rör konkurrenter till televerket som affärsdrivande verk. Oavsett vad som händer med det här ärendet är detta en orimlig situation, som måste ändras. I dag har det alltså gått över två år sedan Comvik lämnade sin ansökan. Ärendet är överklagat till regeringen, och näringsfrihetsombudsmannen har prövat det. Även om NO efterlyser en strategi när det gäller samtalsoch abonnemangsdebiteringen, är hans slutsats: Comvik bör få sitt tillstånd. Herr talman! Jag hinner inte upprepa alla argument för ett ja till bolagets ansökan. Jag tycker, liksom bl.a. näringsfrihetsombudsmannen, att sakskälen räcker flera gånger om för att ge tillståndet: e Vikten av att marknaden kan erbjudas flera olika alternativ, Prot. 1987/88:50 e det faktum att utvecklingen på telekommunikationsområdet är så dyna — 13 januari 1988 misk — den tekniska utvecklingen möjliggör i snabb takt helt nya typer av tjänster och e att telekommunikationernas betydelse ökar för företagen och att det dessutom från samhällsekonomisk synpunkt blir allt viktigare med effektivitet, kostnadsanpassade priser och ett kundanpassat utbud. Jag tycker alltså att de här skälen räcker mer än väl. Ändå behöver de inte ens åberopas för att motivera ett tillstånd, därför att: — Televerket har inte ensamrätt för den här tjänsten! — Det finns inget legalt hinder att ge tillståndet! — Tekniska och frekvensmässiga aspekter skall vara avgörande — precis som regeringen tidigare sagt till televerket. — Några sådana tekniska hinder finns inte! Det här menar jag är de centrala punkterna i dagens diskussion. När det gäller televerkets verksamhet i stort finns det många intressanta frågor att diskutera, bl.a. taxesättningen, men också mycket annat. Men nu gäller det ett konkret tillståndsärende. Om inte kommunikationsministern kan visa att jag har fel på de här sista punkterna, kan regeringen enligt min uppfattning inte göra annat än bevilja tillståndet. Eller har jag fel när jag påstår: Det finns inga tekniska hinder och televerket har ingen ensamrätt?
Herr talman! Som jag sade i svaret kan jag naturligtvis inte gå in på det enskilda ärende som vi har att behandla och därmed föregripa regeringens ställningstagande i det konkreta ärendet. Jag har i och för sig ingenting att invända mot den beskrivning som Christer Eirefelt har gjort av hur detta ärende har behandlats. Anledningen till att det har tagit ovanligt lång tid att bereda just det ärendet är att det utan tvivel tangerar ganska viktiga telepolitiska frågeställningar, och de hänger samman med vilket synsätt vi skall ha på telepolitiken. Inte minst här i riksdagen ställs det ju ofta krav på att televerket skall svara upp mot olika önskemål i fråga om service av olika slag, inte minst ute i glesbygderna. I den tidigare interpellationsdebatten alldeles nyss använde interpellanten ett uttryck som ofta har förekommit också i de telepolitiska diskussionerna, nämligen att man skall göra Sverige rundare.

Och det är just de här avvägningarna som har gjort att beredningen av detta ärende har tagit litet tid. Om vi tittar tillbaka kan vi konstatera att den utveckling som vi har haft innebär att det på fler och fler områden har blivit konkurrens, som jag sade. Det är mycket som talar för att ytterligare områden kan komma att öppnas för konkurrens. 47 Jag vill alltså inte uttala mig om detta enskilda ärende, men som jag sade i svaret räknar vi med att inom en inte alltför avlägsen framtid kunna göra ytterligare ställningstaganden på detta område. Då får vi också beakta detta konkreta ärende i ljuset av dessa ställningstaganden, som gäller telepolitiken och inriktningen mera allmänt.

Herr talman! Inte minst tidsaspekten är naturligtvis på ett område som detta, där utvecklingen går så oerhört snabbt, mycket viktig. Hittills — utan att vi egentligen ser något slut på ärendebehandlingen — har det alltså gått en bra bit över två år. Detta är synnerligen olyckligt, inte bara för det företag som söker tillståndet utan också för de svenska företag som är beroende av bra telekommunikationer och av att det finns ett brett utbud. Jag är naturligtvis införstådd med att detta aktualiserar en rad viktiga frågeställningar också vid sidan om just den här ansökan, men jag menar att det egentligen inte påverkar möjligheterna att ge detta tillstånd. Den intressantaste av dem är givetvis hur teletaxorna skall konstrueras i framtiden. Faktum är emellertid att televerket i dag inte har något monopol på trafiken över Atlanten. Det kommer med nödvändighet att innebära att om man inte kostnadsanpassar de taxorna — och gör det mycket snabbt — så kommer man ändå att förlora den trafiken. Redan i dag eller inom en mycket snar framtid har man konkurrens med kablar under Atlanten. Den här trafiken kommer alltså under alla förhållanden att gå televerket förbi, och då kommer den ändå inte att kunna påverka våra möjligheter att skapa ett rundare Sverige. Vidare är det här en fråga om en relativt liten del. Den aktuella tjänsten vänder sig till en förhållandevis begränsad kundkrets, och jag är säker på att det inte kommer att bli något märkbart inkomstbortfall. Men, kommunikationsministern, helt oavsett om tjänsten kommer till stånd eller inte så blir det nödvändigt för televerket att kostnadsanpassa sina taxor för den internationella trafiken. Fortfarande är det för mig viktigaste den legala aspekten.

De andra frågorna får lösas i särskild ordning. Jag tror inte att det kommer att påverka just det här ärendet.

Herr talman! Viola Claesson har frågat statsminister Ingvar Carlsson om denne kommer att medverka till att hemligstämpeln hävs på de handlingar som rör Nordiska handlingsplanen resp. Scandinavian Link och om regering en i handling kommer att bekräfta sitt avståndstagande till ScanLink genom att avbryta motorvägsbygget samt stoppa Öresundsbroplanerna före valet i år. Interpellationen har överlämnats till mig. Som svar på Viola Claessons första fråga vill jag framhålla att Nordiska ministerrådets sekretariat inte är underkastat de svenska bestämmelserna om handlingars offentlighet. Det ankommer på sekretariatet att självt besluta om huruvida det vill lämna ut handlingar eller inte. Vad beträffar utbyggnaden av väg E6 som motorväg på delen Stenungsund— Ljungskile har riksdagen godkänt finansieringen av utbyggnaden . Utbyggnaden har påbörjats. Regeringen har inte för avsikt att ompröva den påbörjade utbyggnaden. Frågan om fasta förbindelser över Öresund slutligen utreds av en dansk och en svensk ämbetsmannadelegation. Delegationerna redovisade i augusti förra året sina överväganden och bedömningar i betänkandena Fasta Öresundsförbindelser och Miljökonsekvenser av fasta Öresundsförbindelser . Betänkandena har remissbehandlats. Förutom de hittills utredda alternativen kommer även ett alternativ med en borrad tunnel mellan Malmö och Köpenhamn att utredas. Delegationerna skall vidare undersöka möjligheterna att utföra den kombinerade förbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn i etapper med en järnvägsförbindelse i den första etappen och en vägdel i den andra. När allt underlag föreligger kommer regeringen att ta ställning till frågan.

Herr talman! Statsministern vägrar att svara på mina ScanLink-frågor. Sven Hulterström svarar inte på min fråga om hemligstämpeln. Jag får ändå tacka statsrådet för att det finns någon regeringsrepresentant med här i kammaren i dag. Många människor tror att riksdagen är ett centrum med avgörande makt. Sanningen är dock att den största makten finns hos dem som aldrig uttalat sig här i kammaren. Frågan om ScanLink och Öresundsbron är ett bra exempel på vad jag menar. Den man som vi strax skall lyssna till har aldrig stuckit under stol med sin uppfattning om ScanLink. Han har, liksom Volvochefen, ett stort inflytande över regeringspolitiken och vår framtid, men han behöver aldrig interpellera för att pressa igenom sin vilja. Mannen står i praktiken högt över partipolitiken i rang. Miljömagasinets Magnus Nilsson på Sveriges Radio frågade honom hur han tolkar regeringens negativa uttalanden om ScanLink. Låt mig överlämna ordet till en icke folkvald makthavare, herr Nicolin.

Herr talman! Viola Claesson och jag har, bl.a. här i kammaren, diskuterat dessa frågor vid åtskilliga tillfällen tidigare.

Det var inte så bra kvalitet på det uppspelade bandet. Såvitt jag förstår är det också ovanligt att bandspelare får användas på detta sätt i riksdagen. Jag kanske inte uppfattade allt, men jag tyckte inte att det som sades lät särskilt dramatiskt. Vad Curt Nicolin uttrycker är sin förhoppning om att man successivt skall bygga ut detta vägnät enligt de intentioner som författarna till ScanLinkprojektet har. Dessutom säger Curt Nicolin, liksom Viola Claesson, att frågan inte kommer att avgöras genom ställningstagande vid ett enda beslutstillfälle. Man kommer i stället att diskutera dessa vägbyggen sträcka för sträcka. Viola Claesson och jag vet att vägbyggandet i det här landet föregås av en mycket decentraliserad process i en, som jag vågar påstå, mycket demokratisk beslutsordning där väldigt många intressen är inblandade. Det innebär att även om Curt Nicolin skulle ha rätt, vilket jag anser att han inte har, kommer varje vägsträcka att bli föremål för en ingående demokratisk beslutsprocess. Det kan inte ske någonting i form av konspiration eller manipulationer. Varje krona som skall satsas på dessa vägar skall diskuteras i den offentliga debatten, i de berörda kommunerna, länsvägnämnderna, länsstyrelserna, vägverk och slutligen här i riksdagen. Jag vill rekommendera Viola Claesson att hon, i stället för att ägna så mycket energi åt sina manipulationsteorier, bör föra en saklig diskussion om dessa vägbyggen. Det gör vi ju normalt, och att föra en saklig diskussion gagnar också saken bäst. Allt annat tycker jag är skäligen ointressant med hänsyn till den beslutsprocess som vi har i sådana här sammanhang.

Herr talman! Nej, Sven Hulterström, allt annat är inte alls ointressant, och det går inte att avfärda eller bagatellisera dessa frågor så lätt. Jag vet att Sven Hulterström och alla andra i regeringen, kanske särskilt Birgitta Dahl, är väldigt besvärade av den mycket starka opinion som vuxit fram sedan Pehr Gyllenhammar i London 1984 först lanserade projektidén ScanLink. Opinionen växer och blir starkare. Det är därför som detta måste tas upp till diskussion här i kammaren. Bit-för-bit-filosofin, Sven Hulterström, är ju taktiskt betingad. Man kan testa en opinions styrka som man nu t.ex. gör i Bohuslän, där trädkramaraktionerna fått ett allt större stöd från det övriga landet. Just nu pågår liknande . aktioner i Sundsvall mot ett annat vägbyggnadsprojekt. Nya grupper av trädkramare kommer att växa fram över landet så länge regeringen vidhåller att stora motorvägssystem skall byggas, om än bit för bit. Så till sekretessen. Varför allt detta hemlighetsmakeri, om nu saken är så odramatisk som Sven Hulterström säger? Statsrådet inledde ju sin bana inom kommunikationerna i Sverige genom att ha deklarerat att ScanLink var ett bra projekt. Alla vet också att Sven Hulterström varit ledamot av Volvos styrelse och därför hade nära förbindelser och möjlighet till information långt tidigare. Redan 1985, när opinionen började röra på sig, belades handlingar om ScanLink med sekretess av finansdepartementet. Som riksdagsledamot har jag sedan dess förgäves försökt förmå finansdepartementet att lägga papperen på bordet. Efter många märkliga turer och samtal med Erik Åsbrink på finansdepartementet stod det klart för mig att ”två kartonger med handlingar flyttats över till Nordiska ministerrådet i Köpenhamn”. Men var det inte så, Sven Hulterström, att hemligstämpeln fanns med i kartongerna som kom från finansdepartementet i Sverige? Vad jag förstår kan Nordiska ministerrådet aldrig vara ett övernationellt organ på det sättet att man skulle kunna förhindra regeringen eller finansdepartementet att lägga fram dessa papper. Efter två års funderingar har nu regeringen hänvisat till ett lagrum som handlar om sekretess, då det gäller Sveriges relationer till främmande makt. Däremot har varken finansdepartementet eller regeringen försökt skylla på Nordiska ministerrådets regler, som Sven Hulterström har mage att göra här i interpellationsdebatten. Varför skyller han på ett annat organ? På vilket sätt har Scandinavian Link med Sveriges relationer till främmande makt att göra, Sven Hulterström?
Herr talman! För att börja med det sista, är det enligt min mening inte någon större dramatik i detta. Som jag har uppfattat det sekretessbeläggs som regel handlingar som rör mellanfolkliga organisationer. Det innebär inte att dessa organisationer, i detta fall Nordiska rådet, är bundna av detta beslut. Såvitt jag förstår är vi i Sverige ganska ensamma om att ha en långtgående offentlighet i fråga om allmänna handlingar; det är inte vanligt i andra länder. Därför finns det vissa grundregler som följs i dessa sammanhang, men de behöver inte innebära att Nordiska ministerrådet skall känna sig förhindrat av det svenska beslutet att lämna ut handlingarna eller delar av dem. Den bedömningen får rådet självt göra. Vad som har inträffat i detta fall är att ett ganska harmlöst material har kommit in under den grundläggande praxis som gäller för hantering av handlingar som rör andra stater eller mellanfolkliga organisationer. Det är inte heller någon stor sak. Det spelar ingen roll vad som står i handlingarna i kartongerna, eftersom debatten om projekten hela tiden är offentlig. Som jag sade i mitt förra inlägg är det väsentliga att projekten är föremål för ställningstaganden under offentlig debatt. Viola Claesson säger att opinionen växer mot dessa vägprojekt. Jag vet inte vilka opinioner hon lyssnar på, men vad kommunikationsministern möter är inte någon växande opinion mot vägbyggande. Tvärtom uppvaktas jag ideligen om att det behövs mer pengar till vägbyggande i exempelvis norra Bohuslän och upp mot Norge. Det sägs att besvikelsen är stor i dessa områden över att regeringen inte kan bevilja mer pengar. De summor som det då är tal om kommer inte ens i närheten av de belopp som skulle fordras för att bygga en motorväg till Oslo, som Scandinavian Link-projektet handlar om. Det är betydligt blygsammare insatser som bohuslänningarna önskar för förbättringar av vägarna i norra Bohuslän. Man lyssnar nog ensidigt på opinionen, eller letar ensidigt, om man bara möter trädkramare i skogarna där nere. Om Viola Claesson öppnar ögon och öron litet mer kommer hon att finna att önskemålen är starka om att vägarna i olika delar av landet skall byggas ut. Det är bl.a. därför som vi har sagt att vi inte kan satsa alla pengar på Scandinavian Link-projektet, utan de måste fördelas på ett annat sätt.

Herr talman! Sven Hulterström sade vissa saker som nog inte var så taktiskt väl övertänkta. Han sade att de opinioner som kommunikationsdepartementet lyssnar på talar om helt andra saker. Ja, givetvis— det är ju en del av vad hela denna debatt har handlat om, Sven Hulterström. De som redan har ett mycket stort inflytande över den svenska politiken, över vår framtid, miljöpolitiken, trafikpolitiken osv., är ju de starkaste och mest aktiva lobbyisterna, bl.a. därför att de har både makt och pengar. ScanLink-konsortiet har 13 miljoner till sitt förfogande och behöver inte, som jag sade tidigare, agera på möten, stå i talarstolar eller skriva interpellationer. Dem lyssnar kommunikationsdepartementet och regeringen ändå på. Jag försöker lyssna på dem som inte lika lätt kan göra sina stämmor hörda. Det är ingen tillfällighet att aktionerna ute i landet mot att skogen dör och mot den alltmer ökande massbilismens utveckling ser ut som de gör. Ödsmål ligger i Bohuslän, och jag har varit där. Sven Hulterström och även Birgitta Dahl borde åka dit, i stället för att bara lyssna på ScanLinkkonsortiet och dem som kräver dyrare och fler motorvägar. I Ödsmål har några — man vet inte vilka, men de har naturligtvis starka sympatier för trädkramarna — börjat praktisera metoder för att förhindra motorvägsbygget som är svåra att kontrollera. Det finns sådana lustiga och intressanta inslag som att en grupp som kallar sig ”Kommando Birgitta Dahls intentioner” har tagit på sig ansvaret för att stakkäppar som vägverket har satt ut för motorvägsbygget rycks upp. Det förekommer också motdemonstrationer, i varje fall försök till sådana, från lastbilschaufförer och andra, även om de inte har fått så många med sig. Sådana här aktioner kommer vi att få se mycket mer av, Sven Hulterström, om regeringen inte lyssnar på miljöopinionen. När jag tittar på några av de 1 100 sidor som trafikpropositionen omfattar, som vi skall bearbeta under mycket kort tid av forcerat arbete, ser jag att det inte är annat än en hyllning till massbilismen och att de mesta pengarna även fortsättningsvis kommer att gå till vägarna. Motorvägsbygget i Bohuslän är det dyraste motorvägsbygget i Sveriges historia. Därför får Norrlandsvägarna och andra vägar i landet som borde rustas upp samt järnvägen mycket litet pengar.
Herr talman! Om Viola Claesson tar litet mera tid på sig och läser budgetpropositionen kommer hon att finna att det, som tidigare har sagts, inte råder några konkurrensförhållanden mellan vägbygget i Bohuslän och de anslag som behandlas i propositionen, eftersom motorvägsbygget i Bohuslän enligt tidigare beslut av riksdagen skall finansieras i särskild ordning. Det är nästan litet genant att behöva påpeka det, men när jag talar om opinioner som kräver ökade väganslag talar jag inte om ScanLink eller dess ordförande Curt Nicolin. Jag är också medveten om att de har instrument för att göra sina röster hörda i debatten. Om de skulle sakna sådana instrument får de hjälp av riksdagsledamoten Viola Claesson, som ser till att deras inlägg blir upplästa här i kammaren eller t.o.m. återgivna från ett band. De har alltså inga problem med att få ut sina åsikter i den allmänna debatten. Vad jag talar om är kommunfolk, riksdagsledamöter och vanliga invånare i dessa områden som vill ha förbättringar av vägsystemet. Viola Claesson brottas med att få tag i kartongerna hos Nordiska ministerrådet, men så länge hon inte behöver ägna sig åt att läsa det materialet kunde hon studera tidningsuttalanden, brev o.d. som kommer till kommunikationsdepartementet från vanligt folk som vill ha ökade väganslag. Därmed kan Viola Claesson förhoppningsvis få en litet mera balanserad syn på opinionen i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Det problem som jag tar upp i frågan är ganska allvarligt, i synnerhet för dem som arbetar vid Norrmalmspolisen och för alla dem som vistas i centrala Stockholm. Norrmalmspolisen har hamnat i något av en ond cirkel när det gäller arbetsförhållandena — arbetsbelastningen är extra stor, vilket inte är så konstigt då det gäller ett innerstadsområde i en storstad, och i och med att man inte har kunnat skapa acceptabla arbetsförhållanden för dem som arbetar i detta vaktdistrikt har man fått många vakanser. En femtedel av alla tjänster är nu obesatta, vilket också framgår av svaret. Detta har naturligtvis lett till att arbetsbelastningen blivit ännu hårdare, arbetsförhållandena ännu orimligare och tendensen att söka sig bort från detta vaktdistrikt ännu tydligare. På det sättet riskerar situationen att ständigt bli sämre. Förutom ett stort antal vakanser medför situationen en stor personalomsättning och en relativt stor andel unga och oerfarna poliser, för vilka situationen kan bli extra jobbig. Därför behövs krafttag för att ändra utvecklingen och bryta den onda cirkeln till något positivt. Därför måste man vara beredd också till okonventionella lösningar — kanske att tillskapa fler tjänster så att man har litet grand av en överbemanning på vaktdistrikten, att införa extra ekonomiska förmåner för dem som arbetar där, osv. Jag tycker, herr talman, att andan i det svar jag har fått är mycket positiv. Jag uppfattar det så att regeringen tar situationen på allvar och är beredd att vidta kraftfulla åtgärder. Jag hoppas att de blir tillräckligt kraftfulla och också, som sagt, okonventionella för att det verkligen skall hända någonting.
Professuren i romanska språk, särskilt i iberoromanska språk, vid Stockholms universitet har varit vakant sedan 1984. När räknar regeringen med att kunna tillsätta professuren?
fessuren iromanska Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig när regeringen räknar med att f SG RS 5 8 språk särskilt iberorokunna tillsätta den sedan 1984 vakanta professuren i romanska språk, särskilt å 5 å fr = d manska språk vid iberoromanska språk, vid universitetet i Stockholm. 3 3 Stockholms universi I maj 1985 utnämnde regeringen innehavare av tjänsten, men denne tillträdde aldrig utan begärde avsked. Sedan sedvanlig prövning av tjänsten skett föreskrev regeringen att denna fick återbesättas med oförändrat ämnesinnehåll. Professuren ledigförklarades därefter på nytt i början av 1987. Enligt upplysning från universitetet i Stockholm har språkvetenskapliga sektionens tjänsteförslagsnämnd avgivit förslag i ärendet den 25 november 1987. Förslaget anslogs samma dag. Något överklagande har ej inkommit till regeringskansliet. Ärendet har ännu inte inkommit till utbildningsdepartementet. När så skett kommer regeringen naturligtvis att efter sedvanlig beredning inom regeringskansliet fatta beslut i frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bodström för svaret. Jag hade naturligtvis hoppats att skälet till att jag fått vänta inte bara var riksdagens frågestunds formella regler utan också att Lennart Bodström ville komma hit och berätta att han nu utnämnt en professor. Jag beklagar att så inte är fallet, och jag måste beklaga att Lennart Bodström faktiskt inte har haft möjlighet tilldet. Då hoppas jag bara att det var ett rent uppläsningsmisstag att Lennart Bodström inte sade att ärendet ännu inte kommit in. Det här är något av en skandal för Stockholms universitet. Har man inte postlåda där, när vi nu vet att ärendet inte är överklagat? Jag råkar veta att det finns ett enigt förord för en alldeles utomordentligt kvalificerad sökande, som enligt de sakkunniga kommer att hamna i världslitteraturen för sina arbeten. Jag vet också att tjänsteförslagsnämnden har sagt att den av särskilda skäl vill föreslå även en annan sökande. Men jag hoppas att Lennart Bodström noterar att nämnden inte angivit några som helst uppgifter om vad det är för särskilda skäl. Jag hoppas också att Lennart Bodström, när ärendet så småningom kommer in — om nu inte ministern ringer och ber att få det översänt — funderar mycket på hur könsfördelningen är i fråga om professurerna även inom humaniora och ser till att vi får den bästa av de sökande i Sverige. Vidare hoppas jag att Lennart Bodström, när ärendet kommer in, tar det, om inte med vändande post, så nästa torsdag.

Herr talman! Hadar Cars har frågat mig om regeringens huvudsakliga motiv för avslag på en ansökan från Stockholms skolstyrelse om rätt att fr.o.m. läsåret 1988/89 i Norra real ha en gemensam skolledning för en gymnasieskola och en vuxenskola. Jag vill erinra om att från den 1 juli 1987 gäller ett nytt system för resurstilldelning och statsbidrag till skolledning vid gymnasieskola resp. kommunal utbildning för vuxna. I samband med att förslag om det nya systemet fördes fram till riksdagen talade föredraganden bl.a. om ökade möjligheter att samordna skolledning i olika skolformer. En sådan samordning skulle kunna medföra pedagogiska och administrativa fördelar i de fall någon eller några skolformer i en kommun är av ringa omfattning, alltså t.ex. i en kommun som Gotland, men givetvis inte i Stockholm. Utrymme för detta har också givits i bestämmelserna om skolledningsresurser. Vad jag nu har sagt har jag också anmält i årets budgetproposition under anslaget B 19. Bidrag till driften av gymnasieskolor.

Herr talman! Norra real är ett av de mest välkända Stockholmsgymnasierna. Skolan har funnits i mer än 100 år och har under mycket lång tid haft tyngdpunkten lagd på utbildning inom naturvetenskapliga och matematiska ämnen. Många framstående personer inom forskningsoch uppfinnarvärlden, civilingenjörer och andra tekniker, har hämtat inte bara sin kunskap utan även sin inspiration från de skickliga lärare som detta gymnasium är välkänt för. Den sociala sammansättningen vid Norra real har också på ett fördelaktigt sätt skilt sig från sammansättningen vid många andra Stockholmsskolor. Den har varit bredare än i flera av de andra gymnasierna. Sjunkande elevantal och det allmänna kravet på sparsamhet innebar att det en tid fanns ett hot mot skolan. De politiska partierna var över lag ganska ense om att man inte kunde fortsätta med vuxengymnasiet. Ett omtänkande har nu skett. Det har skett inom folkpartiet, och det har också börjat ske inom moderata samlingspartiet. Stockholmspartiet har hela tiden hävdat att gymnasiet bör vara kvar. Man har nu i skolstyrelsen försökt att hitta en övergångsform för att kunna trygga ett fortsatt vuxengymnasium i Norra real. Man har vänt sig till regeringen för att få möjlighet till detta med hjälp av en samordnad skolledning för vuxenskola och gymnasieskola. Jag är medveten om det som statsrådet anförde om vad som står i propositionen. Jag anser ändå att det för en regering som hade önskat göra någonting för att förbättra förutsättningarna för fortsatt vuxengymnasium i Norra real hade varit möjligt att gå denna hemställan från skolstyrelsen till mötes. Jag beklagar att så inte har skett.
Prot. 1987/88:51 Herr talman! Hur Stockholms kommun disponerar sina skolbyggnader = 14 januari 1988 bestämmer inte regeringen. Det är Stockholms kommun som avgör om Om kostnadsutveck denna byggnad skall användas till gymnasium för ungdomar eller gymnasium i i Göldondinan för vuxenutbildning, eller eventuellt till båda. ingen i Gotlandstrafiken Vad regeringen har föreslagit och vad riksdagen har beslutat är att vuxenutbildningen skall ha sina egna skolledningsresurser. Undantag från den regeln skall bara göras i en kommun som är så liten att det inte finns tillräckligt underlag för en särskild skolledning både för vuxenutbildning och ungdomsutbildning.

Herr talman! Det är riktigt att man skall skilja på de uppgifter som i dessa sammanhang åligger kommuner och de som åligger statsmakterna — någon annan tanke har heller aldrig föresvävat mig. Utbildningsministern sade att denna möjlighet att göra undantag bara skall användas i vissa sammanhang. Jag är inte säker på att man behöver göra en så restriktiv tolkning som utbildningsministern här gör. Jag vet att regeringar, om de vill, har förutsättningar att kunna tolka bestämmelser på ett sådant sätt att man ibland kan sträcka sig längre än vad som möjligen kan framgå av föredragandens text i propositionen. Jag vill än en gång säga att jag beklagar att man i detta fall inte har kunnat hjälpa till att hitta en lösning som hade kunnat underlätta kvarvarandet av vuxengymnasiet vid Norra real.

Herr talman! Gunhild Bolander har, med referens till en promemoria av statens prisoch kartellnämnd angående transportrådets beslut om taxehöjningar i Gotlandstrafiken från den 1 februari 1988, frågat vilka åtgärder finansministern är beredd att vidta med anledning av SPK:s påpekande. Frågan har överlämnats till mig. Statsmakterna beslutade senast under våren 1986 om riktlinjer för taxesättningen avseende Gotlandstrafiken. Förutom trafikens kostnadsutveckling och krav på kapacitet och komfort skall transportrådet via taxesättningen bl.a. beakta trafikens marknadsmässiga villkor samt det anslag som riksdagen anvisat för Gotlandstrafiken. Jag utgår från att transportrådet vid fastställande av taxor för Gotlandstrafiken följer de principer riksdagen har beslutat. Transportrådet fattade sitt beslut den 29 oktober 1987. Beslutet och underrättelse om hur det kan överklagas delgavs direkt därefter olika intressenter. Något överklagande har inte kommit in till regeringen.

Herr talman! Tack för svaret på frågan. Svaret var väl inte särskilt innehållsrikt. När statens prisoch kartellnämnd i november i en promemoria redovisade sin bedömning av prissättningen i Gotlandstrafiken skedde detta i ganska kritiska ordalag. Transportrådet har beslutat om en höjning av biljettpriserna med 6 Yo från den 1 februari. Statens prisoch kartellnämnd anser att 1 90 hade varit en riktig siffra och menar också att systemet med att i prissättningen ta hänsyn till förväntade kostnadsökningar inte stämmer överens med regeringens riktlinjer för SPK:s prisövervakning. Det är nu inte första gången som SPK har kritiserat transportrådets höjningar av biljettpriserna. För ungefär ett år sedan beslöt man om en höjning med 8 976, vilken ju inte kom till stånd på grund av prisstoppet. Då, alltså för ett år sedan, föreslog SPK en sänkning av priserna med 3 90. När prisstoppet sedan hävdes den 1 augusti, höjdes priset med 4 90. Jag menar att det inte kan anses motiverat att utgå från en tänkt löneökning på 7 96 när finansministern talar om 4 96. Transportrådets generaldirektör har i olika sammanhang uttryckt att man från rådets sida strävar efter att ordna trafiken på ett för Gotlandsresenärerna positivt sätt. I detta sammanhang spelar prissättningen faktiskt en mycket stor roll. Riksdagen slog en gång i tiden fast att denna trafik skulle ha en prissättning som var jämförbar med SJ:s. Av denna princip återstår i dag ingenting. För varje gång man gör en procentuell uppräkning, ökar klyftan gentemot SJ. Statsrådet säger att något överklagande av transportrådets beslut inte har skett. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet om vilken roll han anser att SPK skall ha. Kan statsrådet vidare acceptera det mått av nonchalans som transportrådet visar gentemot statens prisoch kartellnämnd?
Herr talman! Det finns en skillnad här när det gäller uppgifterna som det är viktigt att påpeka. Vid den här typen av bedömningar utgår SPK, såvitt jag förstår, bara från kostnadsutvecklingen från en viss tidpunkt till en annan, medan transportrådet ju bl.a. har att ta hänsyn till riksdagens uttalade mening att kostnaderna för Gotlandstrafiken skall hållas inom vissa ramar.
Herr talman! När SJ nyligen ville höja sina biljettpriser fann prisoch kartellnämnden att det var fråga om en alltför stor uppräkning. SJ tog då till sig denna kritik och begränsade höjningen. Men när det gäller Gotlandstrafiken behöver man tydligen inte alls ta någon hänsyn till vad den centrala myndigheten prisoch kartellnämnden har att anföra i sin myndighetsutövning. Jag menar att SPK genom åren har vunnit i respekt i sitt arbete och att dess rekommendationer förtjänar att bli beaktade. För att få till stånd konsekvens i handlandet borde regeringen ingripa, och jag vill därför fråga om statsrådet är beredd att göra det.

Herr talman! Maj-Lis Landberg har frågat mig om jag är beredd att medverka till att SJ:s banregionkontor i Norrköping inte flyttas till Stockholm. Anna Wohlin-Andersson har frågat mig om jag är beredd att undanröja beslutet att flytta SJ:s banregion i Norrköping. Det äri SJ:s projekt som frågan om organisationen av bl.a. regionkontoret i Norrköping har väckts. SJ sköter enligt riksdagens beslut sådant organisationsarbete under eget ansvar. I den trafikpolitiska propositionen föreslår regeringen att SJ delas upp i en affärsrörelse och ett självständigt banverk med ställning som egen myndighet. I likhet med vad som gäller för dagens SJ föreslås banverket få besluta om sin egen organisation. För att förbereda och, under förutsättning av riksdagens godkännande, genomföra denna reform har regeringen tillsatt en organisationskommitté med uppdrag att bl.a. utarbeta förslag till banverkets organisation. SJ kommer innan slutgiltigt beslut tas i frågan om banavdelningens regionindelning att ta del av organisationskommitténs förslag. Någon åtgärd från min sida är för närvarande inte aktuell.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag har läst ”Beslutsunderlag för banverkets fältorganisation”, daterat den 26 oktober 1987. På en halv A 4-sida talar man först om hur mycket Stockholms banregion har att göra och kommer att få att göra med ”fortsatt omfattande utbyggnad av bananläggningar inom Stockholmsområdet fram till år 2000”. Därefter avrättar man på nio rader Norrköpings banregion, bl.a. med hänsyn till den tekniska kompetens som finns i Stockholm. Vet inte banverkets nya styrelse att Norrköping—Linköping-regionen har både universitet och teknisk högskola? Min första följdfråga till kommunikationsministern blir då: Anser statsrådet att det beslutsunderlag som ligger till grund för det, hoppas jag, preliminära beslutet att slå sönder och dela upp Norrköpings nuvarande effektiva och väl fungerande banavdelning, är tillräckligt och att man har tagit hänsyn till alla konsekvenser? I beslutsunderlaget skriver styrelsen för banverket också att målen för det nya verket bl.a. skall vara effektivitet, affärsmässighet, arbetsglädje, långtgående decentralisering och delegering. Min nästa följdfråga till statsrådet blir därför: Anser statsrådet att det förslag som innebär att en väl fungerande organisation med Norrköping som huvudort bryts sönder kommer att ge effektivitet och arbetsglädje? Hur kan målet långtgående decentralisering gå ihop med att flytta folk, tjänster och beslut till Stockholm och Malmö? Jag vill betona att det inte är bara jag som frågar utan genom mig alla de anställda i de tre berörda regionerna. Kommunikationsministern föreslår i trafikpropositionen att banavdelningens huvudkontor flyttas till Borlänge. Om detta blir riksdagens beslut, är det då inte speciellt viktigt att ha kvar de åtta nu fungerande banregionerna, eftersom det ju måste blir några års inkörningssvårigheter för huvudkontoret? Det är min tredje fråga. Varför har beslutet fattats utan hänsyn till vad regionchef och personal tycker? Ingen remissomgång, ingen diskussion om fördelarna med att behålla nuvarande regioner! Socialdemokraterna talar så mycket om de anställdas inflytande och vikten av att ta till vara deras kunskaper. Varför lever man inte som man lär?

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Jag behöver inte gå in på de detaljer i utredningen om banverkets flyttning som Anna Wohlin-Andersson har tagit upp. Enligt förslaget skulle kontoret i Norrköping läggas ned. Då måste jag säga att förslaget att överflytta verksamhet från Norrköping till det överhettade Stockholm strider mot alla strävanden från regering och riksdag — detta säger jag allra helst som vi i Norrköping tycker att motiven för flyttningen är mycket svaga. Staten har, alltsedan textilkrisen, genom lokalisering av statliga verk gjort berömvärda insatser för att stärka och förändra arbetsmarknaden i Norrköping. Kommunen var en av de första som med egna medel bedrev aktiv lokaliseringspolitik, men trots alla ansträngningar har befolkningen ännu inte kommit upp i 1970 års nivå. Börjar staten flytta verksamhet från Norrköping riskerar vi att återigen få en negativ befolkningsutveckling. Jag tänker inte ställa nya frågor till kommunikationsministern i detta ämne. Svaret vill jag tolka så att något definitivt beslut ännu inte är fattat. Om inte kommunikationsministern här i dag vill säga någonting borde man ändå tala om för dem som skall fatta besluten, att förslaget strider mot alla strävanden att föra en lokaliseringspolitik som förhindrar överhettningen i Stockholm. Vi har ju nyss i tidningarna läst att man från politiskt håll i Stockholm vill att trycket på inflyttningen till Stockholm minskar. Förslaget i beslutsunderlaget är felaktigt, och jag hoppas verkligen att alla krafter ser till att det blir en förändring.
Herr talman! Jag behöver väl inte överlåta åt Maj-Lis Landberg att tolka någon tystnad som svar på denna fråga. Jag kan säga att några ställningstaganden från regeringens sida inte har skett i sammanhanget. De handlingar från oktober — jag uppfattade inte exakt datum som Anna Wohlin-Andersson åberopar har regeringen inte tagit ställning till. Vad regeringen har beslutat — så sent som i november månad — är att utse den kommitté som skall lägga fram förslag om banverkets organisation. I organisationskommittén finns dels ett parlamentariskt inflytande där bl.a. Anna Wohlin-Anderssons parti är representerat, dels på sedvanligt sätt också ett fackligt inflytande.

Det är alltså en felaktig bild man får. Jag kan mycket väl förstå att det på sina håll blir upprörda diskussioner. Det brukar ofta vara så vid organisationsförändringar. Man skall dock inte gå ut för tidigt och ta ställning, och framför allt skall inte regeringen samtidigt som man tillsätter en organisationskommitté börja ge fingervisningar om vilka slutsatser kommittén skall komma fram till. Mot denna bakgrund tycker jag att vi kan avvakta med att diskutera frågan till dess att organisationskommittén har lämnat sitt förslag.
Herr talman! Det sista som statsrådet Hulterström sade instämmer jag helt Det som gör mig speciellt oroad i svaret är meningen: ”T likhet med vad som gäller för dagens SJ föreslås banverket få besluta om sin egen organisation.” Att riksdagen skall godkänna banverkets huvudkontors eventuella omlokalisering tycker jag är rätt. Det rör sig om ca 300 personer. De eventuella omlokaliseringarna berör Norrköping, Örebro och Sundsvall, och det rör sig här om ca 250 tjänster. Jag är en smula konfunderad och undrar om jag skall fatta det som det står i svaret så, att banverket självt beslutar om detta eller om statsrådet menar att det här skall til syvende og sidst regeringen besluta om. Det är möjligt att det bara är jag som inte begriper saken, men jag vore tacksam att få ett klargörande på denna punkt.
Herr talman! Det beror naturligtvis på vilken detaljeringsgrad i organisationen vi talar om. Banverkets organisation måste naturligtvis regeringen ta ställning till när organisationskommittén har redovisat sitt förslag. Inom ramen för denna organisation kommer banverket liksom andra myndigheter att kunna besluta om detaljorganisationen — det förutsätter jag. Detta grundar sig i sin tur på tidigare principbeslut i riksdagen om hur långt man skall gå i fråga om detaljreglering av olika verks och myndigheters organisation.
Herr talman! Jag vill tacka för det senaste svaret. Jag vet att det är svårt att dra gränser mellan vilka typer av beslut som skall fattas på regeringsnivå resp. hos resp. organisation, men jag delar ändå statsrådets uppfattning att det här är så pass viktiga saker att regeringen bör få ta ställning till dem. Som slutord vill jag bara skicka med att det från personalorganisationerna har ställts 52 frågor i ett brev daterat någon gång i mitten av december. Att man inte haft tid att svara på de frågorna än har jag förståelse för. I det här sammanhanget vill jag bara genom statsrådet vädja till banverkets styrelse och till organisationskommittén att titta noga på dessa frågor och se till att man får ett allsidigt beslutsunderlag.

Herr talman! Maud Björnemalm har frågat mig om regeringen är beredd att medverka till att de planerade nedskärningarna av tågförbindelser i Örebro län inte kommer till stånd. Frågeställaren syftar på ett förslag till tidtabellsförändring som SJ för närvarande bereder. De principer som gäller är att SJ själv skall anpassa sina insatser till resandeunderlaget. Regeringen detaljstyr alltså inte SJ i frågor rörande tidtabellsförändringar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om jag hade hoppats att svaret skulle ha blivit annorlunda. Det handlar här om inställda tåg, vilket får konsekvenser för norra delen av Örebro län — ja, även för Västmanland, framför allt Arboga och Köping. I regionalpolitiska sammanhang talas ofta om hur viktigt det är för en regions utveckling att man har bra kommunikationer. Industriministern har ofta talat om att företrädare för näringslivet säger att en av orsakerna till att företag inte vill etablera sig i Bergslagen är de dåliga kommunikationerna. Här motverkar och motarbetar alltså SJ de regionalpolitiska målen. Om Tågplan 88 genomförs, innebär det färre tågförbindelser för den här delen av Bergslagen. Det är två turer som tas bort mellan Örebro och Stockholm, och det är de som har anknytning till Lindesberg. Mellan Stockholm och Lindesberg är det drygt 20 mil. Nu kan man alltså här inte längre åka tåg fram och tillbaka på en och samma dag. Man kan bara välja vägen över Hallsberg. Det innebär att man först måste åka bil till Örebro, och det är ett alternativ som man knappast kommer att välja. I stället tar man bilen hela sträckan. Men då får SJ färre resenärer, och ytterligare ett argument för fler tågneddragningar. Sträckan mellan Västerås och Örebro blir alltså en blindtarm. Lindesbergs kommun har i en skrivelse till SJ protesterat mot förslaget om en tågneddragning. Det har också länsstyrelsen i Örebro län gjort. Lindesbergs kommun, Arboga kommun och Köpings kommun har gemensamt uppvaktat SJ för att få företaget att inse problemen i detta sammanhang. Tusentals människor i Lindesberg har skrivit på protestlistor, men ingenting hjälper. Då återstår inte något annat än att vädja till regeringen och kommunikationsministern om att regeringen utifrån regionalpolitiska aspek — Prot. 1987/88:51 ter tar upp en diskussion med SJ om konsekvenserna av tågneddragningarna. — 14 januari 1988
Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om vilka åtgärder regeringen vidtagit eller ämnar vidta med anledning av riksdagsbeslutet år 1981 om att överväganden bör komma till stånd beträffande nya motorvagnar för SJ. Bakgrunden är att riksdagen ansåg det önskvärt att regeringen lät utreda förutsättningar för projektering av en svenskbyggd motorvagn. Medel från transportforskningsberedningen, som är ett statligt forskningsorgan på transportområdet, har tidigare använts bl.a. till forskning kring lätta motorvagnstyper. Jag är av den åsikten att om järnvägstrafik av lokal och regional karaktär skall kunna bibehållas och bedrivas rationellt på många håll i landet, krävs ett intensifierat tekniskt utvecklingsarbete. I den framlagda trafikpolitiska propositionen föreslår regeringen att 100 milj.kr. anvisas till transportforskningsberedningen för utvecklingsarbete och demonstrationsprojekt inom kollektivtrafiken. Enligt förslaget kommer medel ur denna ram att avsättas bl.a. för att utveckla nya fordon för lokal och regional persontrafik på järnväg. Jag bedömer att dessa angelägna projekt kan samfinansieras med berörda avnämare och andra intressenter.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag tycker att det ligger mycket positivt i det. I den nya situationen, där länshuvudmännen skall ta över en stor del av den regionala trafiken, är det viktigt att man får fram lämpliga fordon för denna typ av trafik. Flera experter har uttalat sig om hur de här motorvagnarna bör vara beskaffade. De skall ha lägre vikt, god prestanda och låga driftkostnader. Hägglunds i Örnsköldsvik har för närvarande dålig beläggning när det gäller tillverkningen av spårbundna vagnar, varför regionalpolitiska insatser har gjorts för att företaget skall kunna behålla den synnerligen erfarna och tekniskt kunniga personalen. Vi vet också att Hägglunds har ett enastående kunnande beträffande konstruktion och tillverkning av lättare motorvagnar. Det är viktigt att dessa kunskaper tas till vara. Men det är också av ytterst stor vikt att regionalpolitiska värderingar görs för att rädda ett av landets framgångsrikaste företag när det gäller tillverkning av motorvagnar. Jag tolkar statsrådets svar så, att Hägglunds kan få vara med vid framtagningen av den nya motorvagnen. Men jag vädjar till statsrådet om ett någorlunda snabbt beslut i frågan. Det här brådskar för Hägglunds del. Man måste få ett besked, så att man vet man skall göra. Regeringen har nyligen givit generaldirektörerna vid de statliga verken i 67 uppdrag att ta regionalpolitiska hänsyn i sina verksamheter. Därför förutsätter jag att man tänker på samma sätt även i den här frågan — nämligen att regionalpolitiska hänsyn också skall vägas in när det gäller Hägglunds i Örnsköldsvik så att företaget kan få vara med vid framtagningen av en sådan här viktig motorvagn.

Herr talman! Sigge Godin har frågat mig om regeringen är beredd att vidta åtgärder så att sträckan Nyland-Ullånger kan byggas om snarast. Vägplaneringen är decentraliserad. Såvitt jag har erfarit är länsstyrelsen i länet och vägverket överens om innehållet i den nyligen fastställda flerårsplanen för byggande av riksvägar för åren 1988-1997. Ombyggnaden av väg E 4 på delen Nyland-Ullånger ingår i denna plan med beräknad byggstart 1996. Riksdagen brukar årligen betona betydelsen av att vägplaneringen är decentraliserad. Vid behandlingen av väganslagen för år 1988 framhöll riksdagen att det är av stor vikt att vägbyggnadsobjekten tillkommer i den prioritetsordning som de regionala och kommunala instanserna i samverkan med vägverket har uppställt. Jag har inte för avsikt att frångå den decentraliserade planeringsordningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret, även om det var mycket negativt. Detta avsnitt av E 4, sträckan Nyland--Ullånger, är i ett sådant skick att det inte kan räknas till det stamvägnät vi talar om. Olika företrädare för länet har i skrivelser till och vid uppvaktningar hos kommunikationsministern och hans medhjälpare vädjat om åtgärder för detta avsnitt. Tyvärr finns det inga planer som avses träda i kraft förrän 1996, och det är helt oacceptabelt. Inom en kort period skall denna sträcka rustas upp för 5 milj.kr. — pengar som direkt kommer att kastas i sjön. Vi som bor i Västernorrland och har sett de stora och tunga transporter som trafikerar E 4 befarar att nya allvarliga olyckor kommer att ske om någonting inte görs. Min fråga är: Kan en del av de 500 milj.kr. som anslås för upprustning av vägar i framför allt glesbygdslänen avdelas för denna insats? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan. Trafikanter, främst åkare, har också vädjat till kommunikationsministern. De som bor utefter sträckan, företrädarna för vägverket i Härnösand och vi politiker är helt ense om att någonting måste göras. Ingen kan längre ta ansvar för de uppenbara risker för olyckor som finns. Utöver vad jag sagt om de tunga transporterna vill jag påpeka att det fraktas mycket miljöfarligt gods på denna sträcka, och det är inte lämpligt att — Prot. 1987/88:51 detta sker på en så urusel väg. 14 januari 1988

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig följande: Försvaret av Skåne liksom försvaret av övre Norrland har tidigare ansetts vara försvarets huvuduppgift. Delar försvarsministern chefens för armén tveksamhet rörande de framtida möjligheterna att med nuvarande resurser försvara Skåne? När riksdagen i juni 1987 beslutade om totalförsvarets fortsatta inriktning tog man också ställning till försvarspolitikens inriktning. Jag vill därför citera ur regeringens proposition 1986/87:95, som i dessa delar var förankrad i 1984 års försvarskommittés i enighet beslutade rapport Svensk säkerhetspolitik inför 90-talet. Beträffande försvaret av svenskt territorium anges: ”Utgående från målet att varje del av landet skall försvaras och att militära angrepp skall kunna mötas varifrån de än kommer skall särskild uppmärksamhet ägnas förmågan att möta operationer riktade mot svenskt territorium i norra Norrland, östra Mellansverige inkl. Gotland och de södra delarna av Sverige. Även hotet mot vårt luftrum i dess helhet skall särskilt uppmärksammas. Sådana förberedelser skall vara vidtagna att försvaret inom rimlig tid kan möta även hot som växer upp mot andra delar av landet.” Hela landet skall sålunda försvaras. En stor del av försvaret är i dag avsett för försvar av bl.a. Skåne. Om så erfordras kan ytterligare resurser efter hand tillföras till Skåne liksom till andra landsdelar. Jag vill anmäla att det ankommer i första hand på överbefälhavaren och berörd militärbefälhavare att bedöma den samlade förmågan att genomföra olika typer av försvarsoperationer. Jag känner emellertid inte till att överbefälhavaren, berörd militärbefälhavare eller chefen för armén har anmält tveksamhet rörande de framtida möjligheterna att med nuvarande resurser försvara Skåne. Min uppfattning är att försvarsmaktens framtida förmåga att möta operationer riktade mot de södra liksom till de övriga delarna av Sverige är goda. För egen del känner jag sålunda inte någon tveksamhet.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Den bakomliggande orsaken till frågan är den oro som uppstått efter förra årets försvarsuppgörelse. Överbefälhavaren ställde själv frågan om vi i framtiden kan slå fientligt pansar på Sydskånes slätter. Enligt min uppfattning går det säkerligen inte utan ett starkt och förnyat pansarvapen. Ett annat orosmoln är att arméns stridsförmåga redan nu dramatiskt | försämrats genom uteblivna repetitionsövningar. I årets budget föreslås dess värre att minskningen i fråga om dessa övningar skall fortsätta. Antalet 69 övade kommer nästan att halveras i jämförelse med första halvan av 1980-talet. Den utbildningstiden hinner inte tas igen i ett snabbt krigsskede. I det underlag som redovisades till överbefälhavaren för ett par månader sedan fastslog arméchefen bl.a.: ”När det gäller fältförbanden, dvs. anfallsbrigader, samt fördelningsförband inryms endast ca 15 brigader och därtill svarande fördelningsramar i den angivna ekonomiska nivån. Detta skall jämföras med dagens 20+6 brigader .” Det heter vidare i arméchefens rapport att endast en begränsad anskaffning av nya stridsvagnar för två pansarbrigader kan inplaneras med hänsyn till ekonomin. Enligt arméchefens uppfattning fordras minst 20 anfallsbrigader för att försvara hela landet. En minskning till 15 får självfallet ödesdigra följder, särskilt för Skåne. Det är enligt min uppfattning egendomligt att försvarsministern inte har följt debatten och noterat vad man yttrat, alltså det som jag nyss återgett samt vad ÖB yttrat. Militärbefälhavaren, generallöjtnant Carl Björeman, har synnerligen aktivt arbetat för bättre framtida resurser för Skånes försvar.

Herr talman! Till Knut Wachtmeister vill jag säga följande: Jag har följt debatten och förstått debatten. Jag kan konstatera att Knut Wachtmeister har följt debatten men ej förstått den. Det är möjligt att de yttranden som Knut Wachtmeister hänvisar till i sin fråga härrör från ett remissvar som chefen för armén avgivit till överbefälhavaren i anslutning till nu pågående utredningar rörande bl.a. arméns framtida utformning. Jag vill då meddela att jag inte önskar föregripa överbefälhavarens arbete och spekulera om arméns framtida förmåga. Jag konstaterar endast att grunden för överbefälhavarens utredningar är det beslut om inriktningen som lades fast i 1987 års totalförsvarsbeslut, vilket jag tidigare delvis citerat.

Herr talman! Det är egendomligt att försvarsministern beskyller mig för att ha tagit del av debatten men inte förstått den. Om arméchefen i sitt remissvar säger att 15 brigader är otillräckligt i jämförelse med de 20 plus 6 plus Gotlandsbrigaden som vi har nu, innebär väl det att han är tveksam till den framtida möjligheten att försvara hela Sverige.
Trovärdiga vittnesuppgifter säger oss att ännu en främmande ubåt varit synlig i Stockholms inre skärgård. En iakttagelse gjordes tisdagen den 1 december intill Vaxholm endast ett par mil från Stockholms centrum. Flera grova ubåtskränkningar har kunnat konstateras under tredje kvartalet, bl.a. i Bråviken vid inloppet till Norrköping.
Överbefälhavaren ifrågasatte redan i våras om vi med de resurser som nu ställts till förfogande skulle ha möjligheter att föra en framgångsrik försvarsstrid på Skånes slätter. Jag beklagar att försvarsministern inte här vill delge riksdagen sina synpunkter på hur starkt pansarvärn vi måste ha. Det är just pansarvapnet som är kärnan i försvaret av Skåne.
Även utrikesminister Sten Andersson har inför offentligheten förklarat att ubåtskränkningarna fortsätter. Alla ffrämmande utbåtars intrång i svenska vatten är mycket allvarliga. När en ubåt också visar sig över havsytan i Stockholms innerskärgård kan man misstänka också ett provokativt syfte hos den främmande makten.
Jag upprepar frågan: Skulle inte försvarsministern vilja delge kammaren sin synpunkt? Det är inte att föregripa några beslut, utan man kan ha en uppfattning om den allmänna = Prot.
När kan allmänheten förvänta sig att regeringen ställer sådana resurser till försvarets förfogande att främmande ubåtar i högre grad hindras från att tränga sig in i svenska skärgårdar?
1987/88:51
Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig följande: När kan allmänheten förvänta sig att regeringen ställer sådana resurser till försvarets förfogande att främmande ubåtar i högre grad hindras från att tränga sig in i svenska skärgårdar? Som Göthe Knutson väl känner till har statsmakterna sedan flera år prioriterat ett förstärkt ubåtsskydd. I 1987 års försvarsbeslut har ytterligare medel tillförts för att höja kvaliteten i ubåtsskyddet och därmed förmågan att möta undervattenskränkningar. Det handlar emellertid inte enbart om ekonomiska resurser. I mångt och mycket är det en fråga om möjlig anskaffning av lämplig utrustning, erfarenhetsanalys och utbildning. Detta innebär att uppbyggnaden av ubåtsskyddet tar tid. Efter hand kan vi dock se resultat. Svaret på Göthe Knutsons fråga är alltså att försvaret successivt och i allt högre grad försvårar för främmande ubåtar att tränga in i svenska skärgårdar. Jag vill med anledning av Göthe Knutsons fråga även påpeka att regeringen den 7 januari i år givit överbefälhavaren i uppdrag att senast den 15 februari inkomma med en utvärdering av vår samlade förmåga att upptäcka och möta kränkningar. Överbefälhavaren skall därvid också bl.a. redovisa möjligheterna att tidigarelägga åtgärder, ekonomiska konsekvenser av förslagen samt när avsedd effekt kan uppnås av föreslagna åtgärder. Innan regeringen fattade beslut om detta uppdrag skedde en överläggning med företrädarna för oppositionspartierna.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Ubåtskränkningarna är en mycket allvarlig säkerhetspolitisk fråga, den kanske allvarligaste som vårt land haft sedan andra världskriget och som vi fortfarande bär med oss. Det märktes också i det uttryckssätt som statsministern använde vid den sovjetiske premiärministern Ryzjkovs besök de senaste dagarna. Men det hjälper inte med verbala insatser. För att nå resultat i ubåtsjakten måste vi också ha resurser, både materiellt och i fråga om kunnande. Vi måste få fatt i dessa ffrämmande ubåtar, miniubåtar och ”undervattensmopeder”. För detta krävs bl.a. ytterligare en ubåtsjaktsstyrka. Vi måste kunna jaga ubåtar på mer än en plats i taget. För den skull behövs det bl. a: minst ett par kustkorvetter, ytterligare en ubåt 90, helikoptrar och andra resurser, vilket vi moderater i likhet med ÖB har föreslagit och för vilket vi har anvisat medel. Men försvarsministern antyder inte med ett ord att han är beredd att 7 anslå ytterligare ekonomiska medel, trots ÖB:s ytterligt alarmerande och skrämmande rapport strax före jul. Jag vill fråga försvarsministern om han anser att situationen är acceptabel, när han i sin egen del av budgetpropositionen, på s. 32-33 i försvarshuvudtiteln, redovisar att man icke kan hålla den takt som förutsatts i resursanskaffningen för ubåtsjakten. Det är en fråga till försvarsministern.
Herr talman! Göthe Knutson hade kanske liksom jag tillfälle att se ett inslag i Rapport under december om uppbyggnaden av en bl.a. elektronisk övervakning inom de södra delarna av Stockholms kustartilleriförsvarsområde. Effekten av denna uppbyggnad var enligt den intervjuade chefen mycket god, och några kränkningar hade sålunda inte indikerats sedan systemet togs i bruk. Jag vill därför avslutningsvis säga att den inriktning som regeringen givit uppbyggnaden av ubåtsskyddet gör att ytterligare resurser successivt kommer att skapas, varvid främmande undervattensverksamhet efter hand kommer att försvåras.

Herr talman! Det blir inte mer pengar till försvaret därför att man har fått till stånd den sensoranläggning som försvarsministern nu erinrar om. Det räcker inte med den anläggning och det system som finns i den femåriga försvarsplaneringen — det måste till fler ubåtsjaktsresurser! Jag erinrar om vad chefen för Musköbasen sade i TV så sent som i går: Det är nödvändigt med en andra ubåtsjaktsstyrka! Det innebär fler fartyg, och det kräver att vi tar fram pengar. Vi är från moderat håll beredda att ställa upp för det. Vi föreslår detta. Utan mera pengar kan vi inte heller öka takten. Nu avtar den. I det svar som försvarsministern har givit mig säger han också att ubåtsskyddet tar tid — och det är det det gör. Det har nu tagit sex sju år att få fram ett enda flygplan för ubåtsspaning.

Herr talman! John Andersson har — med hänvisning till påståendet att ersättningsbeloppen för dem som skadas i militärtjänst inte har höjts sedan år 1969 — frågat mig om jag är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att den påtalade bristen skall kunna rättas till och för att en uppräkning av ersättningen även skall ges retroaktiv verkan. En värnpliktig som drabbas av kroppsskada under tjänstgöringen har enligt gällande bestämmelser rätt till ersättning enligt samma principer som vid arbetsskada. Ersättningen motsvarar i de flesta fall vad som skulle ha utgått i skadestånd. Skadeståndsoch trafikskadeersättningar regleras dock genom försvarets ä elina: . TG då Å sr gr sugning runt Falsterbocivilförvaltning. Ersättningsbeloppen höjs varje år, och fastställda livräntor ser räknas också upp fortlöpande enligt särskilda bestämmelser. Jag kan därför inte se något behov av ytterligare åtgärder för uppräkning av ersättningarna vid skador i militärtjänst.

Herr talman! Jag får tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Svaret gör mig faktiskt något konfunderad. Jag vet inte om det föreligger någon missuppfattning i den här frågan från min sida. Men så mycket kan jag väl säga, att jag skulle ha varit nöjd med det svar jag fått från försvarsministern om jag endast hade utgått från den fråga jag ställde. Men som försvarsministern säkert har förstått ligger det ett verkligt fall bakom. Nu behöver vi inte diskutera det enskilda fallet.

Men jag tror att vi lättast kan diskutera det här på tu man hand och försöka reda ut det. För jag måste säga att svaret gör mig mycket fundersam med hänsyn till de informationer jag fått.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att få till stånd ett stopp för sandsugning runt Falsterbonäset. Låt mig först påminna om att utvinning av sand, grus och sten på vår kontinentalsockel, dvs. havsbottnen och dess underlag inom allmänt vattenområde, regleras i lagen om kontinentalsockeln och kontinentalsockelsförordningen . Sandsugning kräver tillstånd enligt denna lag. En ansökan om tillstånd prövas givetvis av myndigheterna mot andra allmänna intressen som kan beröras. Om tillstånd ges kan det förenas med olika föreskrifter till skydd för sådana intressen. Sandsugning kan också kräva tillstånd enligt vattenlagen . Tillsynsmyndigheter enligt den redovisade lagstiftningen är Sveriges geologiska undersökning resp. länsstyrelsen inom det område där verksamheten bedrivs. Vad gäller pågående, tillståndsgiven täktverksamhet utövas en fortlöpan 73 de kontroll av tillsynsmyndigheterna som, då så krävs, ingriper inom ramarna för gällande lagstiftning och lämnade tillstånd. Som tillsynsmyndighet enligt vattenlagen kan länsstyrelsen också ingripa mot icke tillståndsgiven verksamhet som skadar motstående intressen. Om missförhållanden skulle uppstå finns alltså möjlighet för tillsynsmyndigheterna att ingripa. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att verka för något totalförbud mot sandsugning runt Falsterbonäset. Berörda naturoch miljövärden bör kunna skyddas utan ett sådant ingripande.

Herr talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Låt mig få säga att det är glädjande att regeringen nu inser att detta är en miljöfråga; det tycker jag sker i och med att det nu är miljöministern som handlägger ärendet. Men med tanke på att frågan lämnades in den 10 november hade jag vissa förhoppningar om att två månaders betänketid skulle ha resulterat i något mer än det som miljöministern nu har presterat. Sandsugning utanför Falsterbonäset har bedrivits i många år. Under 1970-talet gjordes i flera omgångar stora uttag. Något eller några år därefter inträffade kraftiga erosioner på stränderna och på ön Måkläppen. Detta kan knappast ha varit någon tillfällighet. Ändå kan varken jag eller någon annan med säkerhet säga att det är just denna verksamhet som orsakat skadorna. För ett år sedan ansökte Saab och Malmö stad om att få göra ett uttag på 3,5 miljoner kubikmeter sand, avsett för utfyllnad av Kockumsbassängen i Malmö. Efter en formlig opinionsstorm beslöts att ta detta utfyllnadsmaterial där det kunde förväntas orsaka mindre skada. Detta uttryckte industriministern sin tacksamhet över. Den senaste utvecklingen av detta ärende framgår av tidningar i dag på morgonen. Malmö stad drar tillbaka sin del av ansökan, medan Saab vill vänta med sitt besked till vattendomstolen till början av maj. Därmed finns en risk kvar att 200 000 kubikmeter sand tas ut i detta område. Jag undrar därför: Vad anser miljöministern och regeringen om det faktum att det nu finns risk för att 200 000 kubikmeter sand tas i detta naturkänsliga område? I miljöministerns svar sägs att berörda naturoch miljövärden bör kunna skyddas utan ett sådant ingripande som jag föreslagit, och jag vill fråga: Vilka åtgärder är det då som miljöministern tänker på?
Herr talman! Regeringen slår vakt om respekten för lagstiftningen och för den ansvarsfördelning som finns mellan den politiska makten, förvaltningsmyndigheter, tillsynsmyndigheter och domstolar, och jag hyser förhoppning att också moderata samlingspartiet gör det. Det betyder i det här fallet att länsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning och naturvårdsverket har att utöva tillsyn och också ta de initiativ som eventuellt kan behövas, om man kommer fram till att beslut eller tillstånd kan behöva förändras eller skärpas, och då även vidta en sådan åtgärd som Per Stenmarck har varit inne på. Några sådana förslag har inte kommit från någon av tillsynsmyndigheterna, och jag vill understryka att det förhåller sig på det sättet. Jag tycker att vi måste ha som utgångspunkt att de här myndigheterna fyller sin uppgift med = Prot. 1987/88:51 det ansvar som åligger dem. Jag har ingen anledning att utgå från något — 14januari 1988 annat. När det sedan gäller den aktuella frågan vill jag påpeka att förutsättningen för att sand skall få utvinnas är att vattendomstolen ger tillstånd. Den prövningen är ännu inte avslutad. Å andra sidan är utfyllnadsarbetena i Malmö nu nästan helt slutförda med annat material som tas från annat håll. Så i praktiken, Per Stenmarck, tror jag inte att problemet är särskilt stort.
Herr talman! Jag delar miljöministerns förhoppning på den sista punkten. Låt mig säga att jag också har den största respekt för både myndigheter och domstolar, men jag tror inte att det är obekant för miljöministern att sanderosionen är ett stort problem runt stora delar av den skånska kusten. Sunt förnuft säger att om man gör stora sanduttag så är det åtminstone en bidragande orsak till dessa erosioner. Om nu miljöministern och även SGU och diverse myndigheter är så säkra på att sandsugningen inte orsakat de erosioner som förekommit, varför då inte ta chansen att bevisa detta? Varför då inte medverka till att vi får ett stopp för den här typen av verksamhet i tio års tid? Varför då inte medverka till att det under tiden görs noggranna mätningar av effekterna? Någonting sådant har hittills inte gjorts, vare sig av SGU eller några andra, men om så sker får vi veta om det finns något samband. Om sandflykten fortsätter, är orsaken någon annan.

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig om inte straffreglerna i miljöskyddslagen bör skärpas. Det enskilda fall som Ingbritt Irhammar tar upp kan jag naturligtvis inte kommentera, eftersom rättegång pågår. Men jag vill framhålla att jag liksom Ingbritt Irhammar självfallet ser med största allvar på miljöbrott. Därför krävs att såväl lagstiftning som tillsyn och efterlevnad fungerar effektivt. Förslag till ändrade och skärpta straffregler vid brott mot miljöskyddslagstiftningen har nyligen lämnats av utredningen om miljövårdens organisation. Förslag till en skärpt miljöskyddslagstiftning och en bättre tillsynsorganisation bereds för närvarande inom regeringskansliet, och regeringens ställningstaganden kommer senare under våren att redovisas till riksdagen. Dessförinnan är det inte lämpligt att jag uttalar mig i den här frågan.